Herr talman! Jag skall inte ytterligare gå in på de svikna vallöftena. Jag har bara inledningsvis velat erinra om dem, eftersom de ändå fanns med i bilden. Vi diskuterar den manuella glasindustrins framtid, och det är en del av den arbetsmarknadspolitiska sits som finns i mitt hemlän. Nu säger industriministern att vi socialdemokrater markerat att vi inte vill subventionera glasindustrin, och det är riktigt. Men om nu industriministern och regeringen i övrigt mera aktivt tog tag i dessa frågor och försökte styra utvecklingen på det sätt som vi angivit, nämligen för att genom gemensamma ansträngningar få till stånd betydligt bättre avsättning för produkterna, tror jag att man skulle kunna nå resultat — om man verkligen kan marknadsföra sig. Men alla våra glasbruk är, som jag ser det, alldeles för små för att med någon rejäl framgång kunna gå ut på världsmarknaden och sälja sina produkter. Jag tror — jag sade det också tidigare — att man med fördel skulle kunna samordna denna marknadsföring t.o.m. över hela Norden, där vi trots allt i internationella sammanhang är ganska små. Vad är det vidare som är så ändamålsenligt i det branschprogram som industriministern talar om? Vi ser ju verkan av det här i dag. Två glasbruk är färdiga att gå i konkurs, och ändå tycker industriministern att det är ett ändamålsenligt branschprogram som vi har. Nu noterar jag med tacksamhet att industriministern ändå är beredd att ompröva insatserna på detta område tidigare än vad som har angivits i svaret. Sedan frågar industriministern: Hur skall man då styra? Det var industri ministern intresserad av. Detta har jag tagit upp både den 9 mars, när vi hade diskussion senast, och i dag: Påverka, ställ villkor på företagen och ge dem inte bara pengar och låt dem inte bara själva styra utvecklingen! Jag förstår inte vad regeringen menar med att införa exempelvis Högsby kommun i den grå zonen, eftersom man inte gör någonting nu när det verkligen behövs. Man säger bara: Det är klart att kommer det ett företag så O.K., då får vi väl hjälpa till litet. Men det kan tyvärr inte gälla för glasbruket i Björkshult. Det anses ändamålsenligt att det försvinner. Nu har i alla fall länsstyrelsen gjort en undersökning som visar att det visserligen de två första åren inte är företagsekonomiskt lönande att bibehålla glasbruket. Men samhällsekonomiskt är det en fördel med det, och man tjänar pengar på det. Ta ett grepp om de här frågorna och styr utvecklingen mer aktivt från regeringens sida — då tror vi att det skulle kunna gå att bibehålla de glasbruk som f.n. finns. Ge oss riktlinjer för den här utvecklingen, där man gör gemensamma ansträngningar för att säkra branschens fortbestånd. Får det gå som det gör nu, kommer vi förmodligen att få uppleva att ytterligare ”ändamålsenliga åtgärder” kommer att inträffa i form av nedläggningar av ytterligare glasbruk.

Herr talman! Doris Håvik har frågat mig om anledningen till att tilläggsdirektiven till studiestödsutredningen försenats och när dessa direktiv kan förväntas. Vidare har Doris Håvik frågat mig om jag anser att frågan om ett förslag beträffande studiestödets utformning fortfarande är angeläget och att det därför är viktigt att utredningen utan ytterligare dröjsmål kan återuppta sitt arbete och om tilläggsdirektiven liksom tidigare direktiv kommer att ha en inriktning som innebär att social och geografisk snedrekrytering till såväl gymnasieskolan som eftergymnasiala studier undviks. Studiestödsutredningens betänkande Studiestöd — Alternativa utvecklingslinjer har under hösten varit föremål för en omfattande remissbehandling. En lång rad mycket värdefulla synpunkter på det framtida studiesociala stödets utformning har inkommit till utbildningsdepartementet. Arbetet med att på grundval av dessa remissvar utforma tilläggsdirektiv till utredningen pågår f. n. Tilläggsdirektiven kan förväntas inom den närmaste framtiden. Självklart anser jag det angeläget att studiestödsutredningen, utifrån tilläggsdirektiv, så snart som möjligt skall kunna fortsätta sitt arbete med att utforma förslag till ett framtida studiestödssystem. De grundläggande målen för nuvarande studiesociala system — att skillnader i ekonomiskt, socialt och geografiskt hänseende inte skall få tillåtas påverka utbildningsvalet — kvarstår oförändrade.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Ett enhälligt socialförsäkringsutskott begärde på sin tid en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet i syfte att försöka åstadkomma de förbättringar som av riksdagen bedömdes erforderliga. I september 1975 tillsatte dåvarande utbildningsministern Bertil Zachrisson en utredning som fick till uppgift att se över det studiesociala systemet.

Trots utbildningsministern Zachrissons svar, att han bedömde att utredningen inte bara hade möjligheter att göra en förutsättningslös och allsidig utredning utan att den även skulle se till att en sådan gjordes, var man enligt protokollet ändå inte nöjd med svaret. I direktiven — som kanske förtjänar att påminnas om — skulle utredningen ha som målsättning att utforma ett studiestöd till ungdomar i gymnasieskolan och på motsvarande nivå, vilket skulle främja rekryteringen och minska ekonomiska, sociala och geografiska hinder för sådana studier. När studiemedelssystemet infördes var ett av dess viktigaste syften att göra det möjligt för studerande från familjer med svag ekonomi att bedriva högskolestudier. En viss utjämning skedde under senare delen av 1960-talet och de första åren av 1970-talet, men därefter har utjämningen avstannat. Utredningen kom fram till att starka skäl talar för att hemmiljön, bl.a. i form av familjens utbildningstraditioner, föräldrarnas utbildning och liknande faktorer, spelar en avgörande roll för barnens möjligheter i skolan, deras val av utbildning och val av yrke. Men även ekonomiska förhållanden, t.ex. i form av svårigheter att finansiera studierna efter grundskolan, spelar en icke oväsentlig roll för vissa grupper av elever. Utredningen blev tidigt på det klara med att alltför många föräldrar kommer i en bekymmersam ekonomisk situation när de skall försöka klara ekonomin då deras barn — ett eller kanske flera — fortsätter till gymnasieskolan. Vi har i dag en skrämmande hög ungdomsarbetslöshet i åldersgrupperna 16-20 år, och man kan inte utesluta att studiestödet kan spela en roll i detta sammanhang. Vi var i studiestödsutredningen ganska eniga om att åtgärder behövde vidtas för åldersgrupperna 18-19 år, och vi var lika eniga om att detta borde ske snabbt. Det fanns ett önskemål i utredningen att det skulle kunna ske så snabbt att ett genomförande kunde äga rum redan den 1 juli 1978. Ingenting har emellertid hänt. I direktiven till utredningen stod också att vi borde avlämna vårt betänkande under första halvåret 1977. Så skedde också, även om det var i elfte timmen — det avlämnades den 30 juni 1977. Remisstiden utgick den 15 december 1977. Nu är vi i slutet av maj månad 1978, men ännu har vi inte sett några tilläggsdirektiv. Också detta finner jag ganska anmärkningsvärt, mot bakgrund av att några centerpartister i en motion till detta riksmöte tagit upp frågan om angelägenheten av att hjälpa 18 och 19-åringarna och deras familjer ur den besvärliga situation som de i dag befinner sig i. Det fanns självfallet ingen anledning för socialförsäkringsutskottet att motsätta sig detta önskemål, utan vi påpekar i betänkandet — 1977/78:18 — att vi redan tidigare har betonat vikten av en förstärkning av ungdomsstudiestödet. Redan vid 1975/76 års riksmöte ansåg sig utskottet ha anledning uttala att frågan om stödet till ungdomar mellan 18 och 20 år i gymnasieskolan borde få en snar lösning — vi underströk angelägenheten av detta. Nu har utskottet skrivit — jag skall inte referera allt här — att det enligt utskottets mening bör finnas tillräckligt underlag för ett förslag i frågan snarast. Utskottets betänkande var alltså enhälligt. Ännu har dock ingenting hänt. Vi väntar fortfarande på direktiv. De centerpartistiska motionärernas glada tillrop om att man vill att utredningen skall arbeta skyndsamt och att det är angeläget att frågan bringas till en lösning samt att en reformering av studiehjälpen och studiemedelssystemet snart kommer till stånd vill vi gärna instämma i. Vi är inom utredningen naturligtvis beredda att ställa upp på detta, och vi skall arbeta så fort vi någonsin kan, men en grundförutsättning för att kunna starta och göra detta är ju att vi får direktiv. Jag tackade inledningsvis för svaret, men jag får väl också litet närmare precisera vad det var jag tackade för. Det var att vi skall kunna förvänta tilläggsdirektiv inom den närmaste framtiden. Och man utgår ifrån att studiestödsutredningen skall kunna fortsätta sitt arbete så snart som möjligt. Det är de enda tidspreciseringarna som finns i detta svar. Jag tycker att det — med förlov sagt och mycket lindrigt uttryckt — är ett mycket vagt svar.

Direktiven väntades komma den 1 mars. Tiden hastar. Vi bör väl inte förpuppa denna utredning?
Herr talman! Det är riktigt att direktiven är praktiskt taget klara. Men det är ibland en omständlig procedur att ta ställning till direktiv som bl.a. har så omfattande ekonomisk innebörd som här är fallet. Men jag räknar med att direktiven skall kunna komma före sommaren.

Herr talman! Jag tackar för att direktiven är praktiskt taget klara och att jag hade rätt i mitt förmodande att de hade fastnat vid någon station på vägen. Det beror väl på den ekonomiska innebörden. När vi diskuterade studiestödets utformning här i kammaren och när vi diskuterade motioner från borgerligt håll försökte vi åtminstone bibringa litet kännedom om ekonomiska realiteter. Men dem ville man i det sammanhanget helst bortse ifrån. Det var endast ovilja, »jugghet och bristande förståelse för de studerandes situation som gjorde att vi i vissa fall var tvingade att visa återhållsamhet. Jag har fått en kallelse till ett sammanträde i studiestödsutredningen. Den är daterad den 11 maj. Det finns tre punkter på dagordningen, varav punkt 3 gäller direktiv för utredningens fortsatta arbete. Jag gladde mig åt att se den punkten på dagordningen, och jag utgick ifrån att jag kanske var sent ute med min fråga och skulle få ett svar från utbildningsministern som lät ungefär: Vi är klara med direktiven, och jag är glad att jag kan meddela att ni har möjlighet att den 29 maj diskutera dem vidare vid det sammanträde till vilket kallelse har utgått. Men i dag när jag kom till riksdagen förelåg det en ny kallelse, daterad den 18 maj. Dagordningen innehåller fem punkter i stället för tidigare tre. Men den punkt som jag bedömde som så väsentlig — direktiven för utredningens fortsatta arbete — finns inte med på den nya dagordningen. Något förvånad ser jag dessa två kallelser till samma sammanträde. Trodde man den 11 maj att direktiven var klara? Var de möjligen klara och hände det sedan någonting på vägen så att man nu inte ens kan diskutera de nästan klara direktiven vid det sammanträde som skall äga rum den 29 maj?

Herr talman! Torsten Sandberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ tillen ny ”Hörjelöverenskommelse” avseende trafiken i Stockholms län med Samarbetet mellan SJ och Stockholms läns landsting i fråga om trafikering och utbyggnad av pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet regleras i pendeltågsavtalet från år 1966, vilket träffades i enlighet med den s.k. Hörjelöverenskommelsens intentioner. I pendeltågsavtalet finns en passus om att överenskommelsen skall omprövas efter en viss tid med avseende på investeringsplaner och därmed sammanhängande ekonomiska förhållanden. Enligt min mening är det angeläget att en sådan omprövning kommer till stånd. Frågan måste emellertid i första hand lösas av parterna själva i förhandlingar. Sådana diskussioner förs också mellan parterna och jag utgår från att dessa diskussioner leder fram till ett positivt resultat. Jag ser därför inte för stunden något skäl till att överväga ett ingripande från statsmakternas sida.

Herr talman! Först ett tack för svaret! Överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och statens järnvägar om den kollektiva trafikens ordnande inom Stockholmsregionen bygger på ett imponerande förhandlingsarbete med höga ambitioner. Principöverenskommelsen av den 17 december 1964 lade ju grunden för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län. Kollektivtrafiken skulle samordnas, de normalspåriga järnvägarna rustas upp, pendeltågstrafiken upprätthållas med moderna motorvagnsenheter, tunnelbanor byggas ut, skilda taxesystem anpassas i riktning mot en enhetlig taxa för hela området och statsbidrag utgå för vissa delar av tunnelbanenätet. Ambitionerna har i stor utsträckning kunnat förverkligas. Under årens lopp har dock en del grus kastats in i maskineriet. Förutsättningarna har delvis förändrats, vilket leder till att nya eller ändrade lösningar behöver prövas när det gäller trafikens utveckling. Men det handlar också om svårigheter att komma överens med SJ om ganska självklara saker, mest beroende på — vill jag nog påstå — SJ:s alltför långtgående krav och tolkningar av avtal. Jag hade under sex år i den politiska ledningen för kollektivtrafiken i Stockholm möjlighet att följa en del av förhandlingarna. Men tiderna kan ju förändras. I min interpellation redogjorde jag kort för trafiksituationen i Stockholmsregionen i dag och som den ter sig åren framöver. Situationen är bekymmersam. Det finns många faktorer som måste angripas, vilkas lösningar ligger på det primäreller sekundärkommunala planet. Situationen underlättas dock inte av att viktiga förhandlingar mellan SJ och landstinget, som förutsattes i Hörjelöverenskommelsen eller närmare bestämt i pendeltågsavtalet, inte kommit till stånd eller ligger nere. I och för sig är det inte passusen om omprövning som är det viktiga, utan det är omfattningen av de problem som finns och som behöver lösas. Låt mig göra några preciseringar. Jakobsbergs järnvägsstation har en otillbörligt smal och undermålig perrong. Utrymningsvägarna är dåliga. När fjärrtågen dundrar förbi sker det med uppenbar fara för de personer som under vissa tider trängs på perrongen. Efter förhandlingar mellan Stockholms läns landsting och SJ har landstinget ställt i utsikt att betala hela den nödvändiga investeringen för en upprustning av stationen inkl. driftkostnaderna. SJ har emellertid ställt ytterligare krav på landstinget. Det är sådant som uppfattas vara orimliga krav. Förhandlingarna om denna station har därför inte pågått sedan något år. Många fler järnvägsstationer har stora brister, inte minst för rörelsehindrade personer, t.ex. Huddinge och inte minst Centralen, med alla människor som dagligen skall slussas genom detta nålsöga. Till detta kommer den segslitna Flemingsbergsproblematiken och frågan om dubbelspår söderut. I Stockholm har man nu på allvar börjat frågat sig om man i framtiden skall satsa på spårbunden kollektiv trafik längs SJ:s spår. Från allmän planeringssynpunkt måste det snarast bli ett besked om huruvida pendeltågstrafiken har utvecklingsmöjligheter eller om t.ex. matarexpressbussar i stället är lösningen. Men frågorna som hopar sig gäller också samordningen mellan Stockholms län och Uppsala och Södermanlands län. Från Uppsala, Gnesta och Trosa-Vagnhäradsområdet sker en betydande pendling till Stockholm. Pendlingsutbudet med det senare området uppges ha ökat från 846 personer 1970 till 1 808 personer år 1975. Trafik på linjen Södertälje-Nyköping har jag närmare berört i motionen 1977/78:1597. En förlängning av pendeltågstrafiken från Järna till åtminstone Vagnhärad borde det förhandlas om, såvida det inte är möjligt att få SJ:s fjärrtåg att stanna i Vagnhärad. Sammantaget behöver berörda landsting och kommuner nu komma ifrån det låsta läget i förhandlingarna med SJ. Jag anser självfallet också att det bästa vore om parterna själva kommer till positiva resultat. Jag har emellertid svårt att tro på en verklig islossning utan statlig medling. Det gäller ju mycket stora, svåra och grannlaga förhandlingar med många inblandade. Helst bör också en samlad, genomgripande översyn ske. Kommunikationsministerns svar är kort men, om jag läser rätt, positivt. Kommunikationsministern finner det angeläget att det sker en omprövning av Hörjelöverenskommelsen. Detta är grundläggande. I svaret dokumenteras också en vilja att ingripa om parterna själva inte når resultat, även om det för stunden inte är aktuellt. Detta uppfattar jag också som positivt, och det tackar jag för. Min förhoppning är bara att det inte skall dröja för länge innan frågan om ett medlingserbjudande tas upp. Vi kan nämligen inte vänta så mycket längre om resultaten uteblir. På en punit vill jag gärna ha ett förtydligande, om det går att få. Om det skulle bli aktuellt med en statlig medling, är då kommunikationsministern beredd att låta medlingsarbetet också omfatta samordningen av trafiken med vissa områden utanför Stockholms län? Jag har tidigare berört några av dessa områden. Självfallet är en förutsättning härvid att parterna själva inte kunnat enas om en lösning, något som jag givetvis, det vill jag upprepa, anser vore det bästa.
Herr talman! Vi har återigen från kommunikationsministern fått höra att det är angeläget med en omprövning av bl.a. pendeltågsavtalet, och vi har återigen fått höra att det i första hand är parterna som skall komma överens. Sedan finns det en passus i det korta svaret som jag gärna skulle vilja ta upp och fråga om. Kommunikationsministern säger att det nu pågår diskussioner mellan parterna. I nästa mening säger han att han utgår från att det blir positivt resultat och att det är därför som han inte för stunden vill göra något ingripande. Pendeltågsavtalet berör också stationsutbyggnader. Får man tolka svaret så att SJ har gått ifrån sin tidigare inställning till kostnadsfördelningen, bl.a. till stationsutbyggnader, t.ex. vid Jakobsberg, som också Torsten Sandberg angav som exempel, med dess brister? SJ:s inställning i den frågan har av Kommunförbundet betraktats som ren utpressning. Kan man hoppas att den utpressningen upphör? Annars kan det knappast bli ett positivt resultat, eftersom det väl är uteslutet att SL accepterar SJ:s påslag av ospecificerade centrala kostnader. SJ:s ståndpunkt är ju ett skäl till att det hela drar ut på tiden och aldrig blir löst. Kan man tolka kommunikationsministerns formulering här — att han utgår från att det blir ett positivt resultat — på det sättet? Det är ju en ganska stark och bestämd formulering som kommunikationsministern använder.

Herr talman! Jag är väl medveten om att åtskilligt behöver göras för att förbättra pendeltågstrafiken, framför allt med hänsyn till dess kapacitet. F. n. är tågen fullsatta för att inte säga överbelagda i rusningstid och har alltså inte möjlighet att ta över ytterligare passagerare från landsvägstrafiken. SJ har sedan flera år i uppdrag av regeringen att utreda en förutsättning för förstärkning av kapaciteten på bandelen från Stockholm till Södertälje, nämligen dubbelspårutbyggnaden. Enligt vad jag har erfarit — jag har sagt det tidigare här i riksdagen —- kommer vi i departementet att få den utredningens resultat nu i sommar. Jag kan därför inte närmare uttala mig om det. Men en sak är uppenbar, och det är att det blir en mycket dyrbar lösning och att det kommer att ta mycket lång tid — jag skulle tänka mig 8-10 år - innan en sådan utbyggnad av ytterligare två spår är klar. För mig är det självklart att vi inte kan vänta så länge på den kapacitetsökning som är erforderlig. Ett annat alternativ är då att förlänga tågsätten, och det kan ske med två vagnar. Jag medger att det inte är så mycket, men det innebär väl ungefär en 25-procentig ökning. Det förutsätter emellertid att perrongerna byggs ut i motsvarande mån. Det kostar pengar — det är väl överkomligt — men det tar också tid. Nya vagnar måste byggas — det finns inga i reserv f. n. — och ombyggnad av perronger och flyttningar av växlar och liknande är också tidsödande saker. Jag hoppas att de förhandlingar som tagits upp med den nya SJ-ledningen skall leda till resultat. Jag har uttryckt mig optimistiskt, som Lars Gustafsson säger, i mitt svar till Torsten Sandberg. Jag utgår alltså ifrån att förhandling Nr 148 arna skall leda till ett positivt resultat. Jag vet att SJ-ledningen vill komma Måndagen den fram till acceptabla lösningar, eftersom man anser och inser att de nuvarande 22 maj 1978 förhållandena kräver det. Huruvida SJ i de förhandlingarna, som Lars Gustafsson säger, gått ifrån sin tidigare inställning till kostnaderna för stationsutbyggnaden kan jag för dagen inte svara på. Det får vi se när förhandlingarna kommit litet längre. De har av naturliga skäl ännu inte pågått så länge. Men jag reagerar när Lars Gustafsson säger att den hittillsvarande inställningen från SJ:s sida kan karakteriseras som utpressning. Jag har den största respekt för den tidigare SJ-ledningens ambitio. att leva upp till de krav på SJ-företaget som en enhällig riksdag ställt upp. Det har skötts på ett utomordenligt konsekvent sätt. Det tror jag de som har ansvaret för kostnadsutvecklingen, inte minst riksdagen, har anledning att sätta stort pris på. Det är möjligt att man kan komma fram till acceptabla resultat med en något mindre ambition, men att kalla den inställning som den tidigare SJ ledningen hade för utpressning tycker jag inte är tilltalande, och det vill jag bestämt opponera mig emot. Andra frågor som tagits upp av Torsten Sandberg är delar av avtalsförhållandet mellan Stockholms läns landsting och statens järnvägar. Jag kan inte i detalj svara på de frågorna, dels därför att förhandlingar pågår, dels därför att det naturligtvis är en hel rad tekniska problem som måste lösas och som man inte kan lämna besked om utan att i detalj sätta sig in i dem. Vad beträffar frågan om möjligheten att få persontågen att stanna vid Vagnhärad förstår jag att det kan finnas ett behov härav. Det är inget tvivel om att bebyggelseutvecklingen medfört att en stor mängd människor numera bor i Vagnhärad och dagligen pendlar till Stockholm. Men svårigheten här är att en del av sträckan Vagnhärad-Södertälje bara har enkelspår. Med den nya tågföringen med ett tåg i timmen på södra stambanan har man svårigheter att klara trafiken med bara ett spår. Dess kapacitet räcker inte till enligt de uppgifter jag fått från SJ-ledningen. Torsten Sandbergs tolkning av tonen och ordalagen i mitt svar är riktig; svaret är positivt. Som jag många gånger tidigare sagt och givit uttryck åt även i dag är jag fullt på det klara med att väsentliga förbättringar är av nöden och att dessa behöver komma snart. Huruvida en eventuell medling — om förhandlingarna inte går i lås — kan komma att omfatta även samordningen av trafiken inom Stockholms län med trafiken i de angränsande delarna av andra län kan jag inte säga något bestämt om. Vad jag sagt om Vagnhäradstrafiken antyder att det inte är så rasande lätt att åstadkomma sådana lösningar. Men självfallet bör inte länsgränserna vara någon oöverstiglig mur när det gäller samverkan. Det är alldeles klart att det är ett samhällsintresse att den här formen av trafik fungerar för de orter och för de människor som behöver den, vare sig de bor på den ena eller andra sidan en länsgräns.
Herr talman! Det var inte jag som använde ordet utpressning. Det har Kommunförbundet använt i en skrivelse till regeringen i det här sammanhanget, och det var denna jag citerade. Men viktigare än ordvalet är måhända ändå att jag ur kommunikationsministerns formuleringar tyckte mig kunna läsa ut att vi kanske kan räkna med någon förändring i SJ:s ståndpunkter. Kommunikationsministerns formuleringar var visserligen försiktiga och svårtolkade, men om det ligger någonting i min tolkning är möjligen ändå en positiv utveckling kanske att vänta. Vi som verkar i kommunerna inom Stockholms län har upplevt SJ:s inställning hitintills som väldigt besvärlig. Vi ser inga möjligheter att komma någonstans, om SJ fortsätter att ha denna ståndpunkt. Därför tas varje öppning i den inställningen emot med tacksamhet. Vi får avvakta och se om diskussionerna och kommunikationsministerns försiktiga uttalande i dag innebär att SJ kommer att visa en öppnare inställning i förhandlingarna med SL:
Herr talman! Egentligen är frågan om samordningen över länsgränserna när det gäller trafiken ganska självklar. Det framgår av den senaste propositionen 1977/78:92 om utbyggnad av regional och lokal trafik. Vid en sådan genomgripande genomgång av Hörjelöverenskommelsen och trafiken i Stockholms län måste man se ut över länsgränserna. Det vore mycket olyckligt om man inte skulle göra det. Jag tolkar kommunikationsministerns uttalanden så, att han i grunden är positiv till detta. I den här åberopade propositionen säger departementschefen efter en där angiven exemplifiering av länsgränsområden, där det råder stort behov av samverkan: ”Jag vill gärna understryka att utredningens beskrivning endast skall ses som en exemplifiering. Även i några andra fall kan det, som flera remissinstanser framhållit, finnas behov av interkommunalt samarbete över länsgränsen, såsom mellan Södermanlands och Stockholms län, där pendlingen ökat starkt under senare år.” Över huvud taget är andan i den senaste propositionen att man vill försöka åstadkomma samlande lösningar mellan kommuner och även över länsgränser. Regeringen skall på flera olika sätt kunna ingripa, om man inte kommer överens. Jag vill angående svaret och tolkningen av detta ändå säga att SJ:s nya ledning bör få en chans. Jag är kanske inte så optimistisk ändå att jag tror att det blir ett så brett och samlande resultat som vi behöver, men låt den nya ledningen få pröva att komma överens med berörda landsting och kommuner — det är väl rimligt. Ingen skulle bli gladare än jag om vi på det sättet kunde komma fram till överenskommelser, där det leder till snabbare resultat. Vi får väl avvakta litet grand till. Jag tackar en gång till för svaret.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig 1. om jag anser att omfattningen av den organiserade ekonomiska brottsligheten har kartlagts tillräckligt, 2. vilka ytterligare åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten i vid mening som jag anser bör vidtas nu, 3. om enligt min mening samspelet mellan å ena sidan den organiserade ekonomiska brottsligheten och å den andra viss revisionsoch advokatverksamhet utgör ett problem. Frågan om åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten behandlas utförligt under justitiedepartementets huvudtitel i regeringens senaste budgetproposition. Eftersom riksdagen nyligen har bifallit de förslag som regeringen där har lagt fram, avstår jag från att i detta sammanhang mera detaljerat redogöra för det åtgärdsprogram som har presenterats i propositionen. På frågan om den organiserade och den ekonomiska brottslighetens omfattning har kartlagts tillräckligt kan jag svara följande. Det är å ena sidan fullt klart att vi ännu inte har tillräckliga kunskaper angående den kriminalitet som det här gäller. Det går inte att göra några säkra uppskattningar om hur mycket pengar denna brottslighet omsätter eller om hur stora belopp som därigenom undandras det allmänna. Vi har också otillräcklig information om brottslighetens geografiska utbredning. Sannolikt känner vi bara till en del av de metoder som tillämpas i verksamheten. De allvarliga samhällsekonomiska och sociala konsekvenserna av denna sorts brottslighet är å andra sidan redan nu så uppenbara att full enighet råder om att ökade insatser behöver göras på detta område. Det är av detta skäl som regeringen har valt att lägga fram vissa konkreta förslag utan att avbida ytterligare kartläggningar. Regeringen räknar med att kunskaperna om brottslighetens omfattning och utbredning kommer att öka efter hand som insatserna för att bekämpa den intensifieras. F. n. arbetar bl.a. en arbetsgrupp,som riksåklagaren har tillkallat, på att bearbeta och vidareutveckla den preliminära kartläggning som utfördes av en arbetsgrupp inom rikspolisstyrelsen. I den mån det fortsatta arbetet visar att andra kartläggningar i särskild ordning behöver genomföras, kommer dessa också att ske. Det finns då större förutsättningar att bedöma hur arbetet i så fall skall inriktas.

Det är sannolikt att den resursförstärkning som har beslutats för polisens del i varje fall på sikt inte är tillräcklig för ändamålet. Det är emellertid inte bara fråga om att inrätta nya tjänster utan det gäller också att genom utbildning och andra åtgärder göra personalen ägnad för effektiva insatser. Uppbyggnaden av de nya resurserna måste därför ske fortlöpande allteftersom skilda behov dokumenteras och personal utbildas. Naturligtvis får man inte därigenom eftersätta andra sidor av polisverksamheten, t.ex. skyddet för medborgarna till liv, hälsa och egendom. Resursbehoven måste vägas mot varandra. Termen ”den organiserade och den ekonomiska brottsligheten” är förhållandevis ny och har blivit något av ett modeord. Det är därför angeläget erinra om att det från polisens och åklagarväsendets sida under senare år har gjorts betydande insatser för att bekämpa ekonomisk kriminalitet. Som exempel kan nämnas att åtskilliga komplicerade förundersökningar och domstolsprocesser har slutförts som bl.a. har avsett skattebrott, valutabrott och gäldenärsbrott. När det gäller den organiserade narkotikakriminaliteten beslöt regeringen redan i slutet av år 1976 om en kraftsamling, som bl.a. har inneburit att särskilda narkotikaenheter inom polisen har byggts upp i de flesta län. Påtagliga resultat av dessa enheters verksamhet har redan gett sig till känna. På frågan vilka ytterligare åtgärder som enligt min mening nu bör vidtas för att komma till rätta med den aktuella brottsligheten vill jag svara att det givetvis först och främst är angeläget att sörja för att det omfattande åtgärdspaket, om viket riksdagen alldeles nyligen på regeringens förslag har fattat beslut, omsätts till praktisk verklighet. Det gäller att se till att de nya tjänsterna inom polisväsendet besätts med personal, som är ägnad för denna sorts verksamhet och kan inordnas på lämpligt sätt i organisationen. Vidare måste den beslutade utbildningen genomföras och det avsedda samarbetet mellan de berörda myndigheterna säkerställas. Dessa åtgärder är också på gång över hela linjen. Överläggningar om hur resurserna mot ekonomisk brottslighet skall kunna användas på bästa sätt inom polisorganisationen har ägt rum mellan rikspolischefen och polismästarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I samband med att regleringsbrev för polisväsendet för budgetåret 1978/79 utfärdas kommer regeringen att meddela närmare bestämmelser om de nya tjänster som riksdagen har anvisat medel för. I det sammanhanget avser jag också att föreslå regeringen att systemet med särskilda enheter för narkotikabekämpningen skall permanentas. I fråga om utbildningsinsatserna kan jag nämna att riksåklagaren kommer att ge 25 åklagare en omfattande särskild utbildning i bl.a. företagsekonomi. Utbildningen för omkring hälften av dessa åklagare påbörjades redan i januari och pågår ännu. På polissidan kommer utbild Nr 148 ningen när det gäller utredningar av ekonomisk brottslighet att vidgas väsentligt. Två särskilda kurser kommer att anordnas i höst. Inom domstolsverket pågår arbete med att projektera en utbildning för domare i ämnet ekonomisk brottslighet. En fråga som Björn Molin nämner särskilt och vars betydelse även har understrukits i budgetpropositionen gäller samarbetet och informationsutbytet mellan de två myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Jag ansåg vid min anmälan av budgetpropositionen — och har senare närmast stärkts i min uppfattning — att ett sådant samarbete får den bästa utformningen, om de berörda myndigheterna i första hand får utforma det själva. Arbetet härmed är också i full gång. F. n. pågår sålunda överläggningar mellan de aktuella myndigheterna i syfte att nå fram till de samarbetsformer som är mest ändamålsenliga. En annan fråga som Björn Molin har kommit in på är önskemålet att spaningsverksamheten på området skall öka. I den delen kan jag särskilt hänvisa till att rikspolisstyrelsen den 3 april i år har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till metoder för spaning mot grov ekonomisk brottslighet. Gruppen har fått medgivande att till sig knyta experter på skattefrågor, revisionsteknik, banktekniska frågor och internationella valutafrågor. Frågan om en allmän översyn av den lagstiftning som har anknytning till de nu aktuella formerna av kriminalitet har som bekant anförtrotts åt brottsförebyggande rådet. För ändamålet har vid rådet bildats tre särskilda arbetsgrupper och en styrgrupp. Dessa grupper är nu i full gång med sitt arbete med sikte på att nå snabbaste möjliga delresultat. Den lagstiftningsöversyn som sålunda har anförtrotts åt brottsförebyggande rådet får naturligtvis inte hindra att den organiserade och ekonomiska brottsligheten även noga beaktas i det löpande lagstiftningsarbetet. Som exempel på detta kan nämnas att konkurslagskommittén på grund av tilläggsdirektiv f.n. undersöker hur man från konkursrättsliga utgångspunkter skall kunna motverka missbruk av konkursinstitutet. Ett annat färskt exempel är det förslag till lagstiftning om betalningssäkring för skattefordringar som nu behandlas i lagrådet. Till åtgärder mot denna kriminalitet i vid mening hör också att möta den organiserade brottslighetens sociala skadeverkningar och att ge stöd och hjälp åt brottslighetens offer. I det hänseendet vill jag särskilt peka på regeringens nyligen framlagda förslag till åtgärdsprogram på narkotikaområdet liksom på det arbete som bedrivs av prostitutionsutredningen. Jag vill slutligen i denna del tillägga att Sverige även tar verksam del i de internationella ansträngningarna på området. På svenskt initiativ har utar betats ett tilläggsprotokoll till den europeiska utlämningskonventionen, vilket helt nyligen har öppnats för undertecknande. Protokollet ger möjlighet att begära utlämning även av personer som har begått brott mot skatte-, valutaeller tullbestämmelser. Sverige är vidare representerat i en av 117 Björn Molins sista fråga gäller vad han betecknar som samspelet mellan å ena sidan den organiserade och ekonomiska brottsligheten samt å den andra viss revisionsoch advokatverksamhet. I den delen vill jag först understryka att det enligt min mening inte finns någon grund för sådana generella beskyllningar mot advokatoch revisionskårerna som på senare tid ibland har förekommit i den allmänna debatten. I den mån emellertid brott mot gällande lagstiftning skulle ha anknytning till revisionseller advokatverksamhet måste denna brottslighet naturligtvis mötas på vanligt sätt. Härutöver bör framhållas att det såväl för advokater som för auktoriserade revisorer finns särskilda yrkesetiska regler som går längre än lagstiftningen. Båda dessa yrkesgrupper är också underkastade disciplinär tillsyn. Vad som sagts nu utesluter emellertid inte att det på detta område kan finnas problem som behöver studeras närmare. Det är av detta skäl som en särskild arbetsgrupp inom ramen för brottsförebyggande rådets översyn har anförtrotts att bl.a. undersöka vilken roll yrkesetiska normer inom olika verksamhetsområden spelar när det gäller att förebygga de nu aktuella företeelserna. Undersökningen avser inte bara advokatoch revisorsverksamhet utan också andra områden, t.ex. etiken inom bankväsendet, mäklarverksamheten och värdepappersmarknaden.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret och för att jag fick ett så utförligt och innehållsrikt svar, vilket jag tror visar att justitieministern i likhet med interpellanten ser med allvar på den här problematiken. Bakgrunden till att jag ställt interpellationen vid den här tidpunkten är vissa uppgifter i massmedia. I Svenska Dagbladet den 31 mars uttalade polismästaren i Stockholm sin stora oro över att kampen mot den ekonomiska brottsligheten riskerar att haverera. Han påpekade att man saknar tillräckligt med personal för utredningsarbetet med skatteoch valutabrott och att man inte heller lyckats åstadkomma den samordning av insatserna mellan polisen och vissa andra myndigheter som krävs, om brottsbekämpandet skall bli effektivt. Chefen för skatteoch valutaroteln vid polisen i Stockholm, kommissarie Svensson, har i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet påpekat att det med tanke på den nuvarande personalsituationen kommer att ta tid att nå effekt i brottsbekämpandet. I Göteborgs-Posten den 14 maj säger avdelningsdirektör Tommy Lindström i rikspolisstyrelsen att både lagen och polisorganisationen behöver ändras, för att man lättare skall kunna komma åt den organiserade ekonomiska brottsligheten. Han pekar också på svårigheterna att få till stånd samordnade insatser på detta område. De här uppgifterna i massmedia illustrerar, tycks det mig, de svårigheter som har funnits och som alltjämt finns att få till stånd en effektiv brottsbekämpning ute på fältet när det gäller ekonomiska brott. Det är självfallet väsentligt, vilket justitieministern stryker under i sitt svar, att de Nr 148 beslutade åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten kan omsättas i praktiken. För en utomstående kan det vara svårt att bedöma varför det finns ett motstånd mot det här ute på fältet. Jag kan förstå att det kan uppkomma vissa svårigheter för brottsutredarna på det här området med tanke på att det rör sig om ärenden av vitt skilda slag och från olika rotlar. Den enskilde brottsutredaren kan inte vara expert på allting. Jag känner också till att man inom Polisförbundet haft synpunkter på lönesättningen av dessa utredartjänster, vilket kan ha bidragit till en viss tidsförskjutning. Jag har noterat att ordföranden i Polisförbundet i TCO tidningen nyligen uttalade att det är svårt att driva särintressen för speciella arbetsuppgifter. Mot den bakgrunden är det naturligtvis också viktigt att utbildning av polispersonal och brottsbekämpande personal — inom andra myndigheter - kommer i gång. Jag noterar med tillfredsställelse vad justitieministern härvid anför i sitt svar, där ett antal nya insatser av just det slaget omnämns. Det är emellertid bl.a. för att få till stånd en effektiv utbildning av brottsbekämpande personal viktigt, att vi får grundliga kunskaper om den ekonomiska brottsligheten. Det är, som justitieministern säger, f. n. så att vi inte har fullständiga kunskaper om den ekonomiska brottslighetens former och omfattning, och här måste ytterligare kunskaper skaffas fram. Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp mot organiserad brottslighet, AMOB, har tagit fram en del material. Också socialförvaltningen i Malmö har, i boken Svarta affärer, redovisat en del material om den organiserade ekonomiska brottsligheten. Detta material är av naturliga skäl ofullständigt, men det är ändå av värde att man sökt ställa samman det. En del av de uppgifter som kan inhämtas ur detta ofullständiga material är ganska uppskakande. När det gäller den ekonomiska betydelsen av den här typen av brottslighet finns det ävenledes bara ungefärliga uppskattningar, och justitieministern understryker också osäkerheten i dessa. Jag vill i sammanhanget dock påminna om att både rikspolisstyrelsens arbetsgrupp och länsåklagare Lennart Eliasson sökt uppskatta omfattningen av de skattebrott som är förenade med denna brottslighet — och kommit fram till mycket höga belopp på vad som härigenom undandras beskattning. Det har talats om 15-20 miljarder kronor. Om dessa uppgifter ger en tillnärmelsevis riktig bild av situationen, är denna ytterst allvarlig. Det kan ju räcka med att påminna om den samlade beskattningsbara inkomsten för statlig inkomstskatt, som enligt den senast tillgängliga statistiken uppgick till 177 miljarder kronor för ett år. Om dessa uppgifter skulle vara riktiga, rör det sig om ca 10 96 av den beskattningsbara inkomsten som undandras ordinär beskattning. Det finns alltså ett samhällsekonomiskt — eller om man så vill rent fiskalt — intresse av åtgärder på det här området. Jag kan också när det gäller bedömningen av den ekonomiska betydelsen av brottsbekämpningen på det här området påminna om de resultat som uppnåddes när riksskatteverket för några år sedan fick en personalförstärkning för att kontrollera företagens utlandsaffärer. På kort tid kunde då ett långt större belopp tillföras statskassan 119 än vad kostnaden för dessa utredningstjänster var. En närmare granskning av företagens utlandsaffärer och av riksbankens återköp av svenska sedlar från utlandet kan sannolikt bidra till att ge en uppfattning om storleken på den del av den ekonomiska brottsligheten som innebär att pengar illegalt passerar över vårt lands gränser. Här får vi ju nu genom ett nyligen fattat beslut möjlighet till stickprovskontroll av valutainnehav vid både utoch inresa, och justitieministern nämner i sitt svar också de ansträngningar som gjorts att åstadkomma ett europeiskt samarbete på detta område. Jag skall, herr talman, inte närmare gå in på skattebrotten. Jag skall nöja mig med att stryka under att dessa naturligtvis får sin särskilda betydelse mot bakgrund av det mycket hårda skattetryck som vi har i Sverige. Det viktigaste motivet för åtgärder mot skattebrottsligheten är att skapa en ökad rättvisa mellan olika kategorier av skattebetalare. Det är i dag en mycket liten grupp människor med stora inkomster som genom transaktioner av detta slag nästan helt undandrar sig personlig inkomstskatt och som därigenom kan hålla en levnadsstandard som ligger skyhögt över den som folk i allmänhet har. Detta är en utmaning mot både löntagare och företagare som på ett lojalt och hederligt sätt följer skattereglerna. Det är också en utmaning mot rättsmedvetandet att människor med samma beskattningsbara inkomst kan leva på radikalt olika levnadsnivå genom att några utöver sin deklarerade inkomst har andra, ”skattefria” , inkomster. Lite tillspetsat kan man säga att i Sverige blir man rik inte på hederligt arbete utan genom ekonomisk brottslighet. Både rikspolisstyrelsens arbetsgrupp och senare rikspolisstyrelsen själv har föreslagit att man skall inrätta särskilda rotlar för bekämpande av organiserad och ekonomisk brottslighet, både spaning och utredning, och att man skulle ha specialutbildade åklagare för dessa brott, som skulle verka i nära samarbete med varandra. Det vore intressant att höra vad justitieministern i dag anser om det förslaget, med tanke på att det, om jag förstått det rätt, har fått stöd också av den nye rikspolischefen. Låt mig sedan, herr talman, något beröra relationerna mellan den ekonomiska brottsligheten och viss yrkesverksamhet. Det skall först slås fast att självfallet flertalet yrkesutövare i dessa yrkeskårer är seriösa och utan anknytning till brottslighet. Det behöver väl f. ö. knappast sägas. Rikspolisstyrelsen har emellertid uppmärksammat sambandet mellan den organiserade ekonomiska brottsligheten och vissa advokatbyråer, som kontinuerligt ägnat sig åt rådgivning vid ekonomisk brottslighet. Ett visst antal revisionsbyråer skulle enligt vad som har uppgivits av arbetsgruppen ha anknytning till den organiserade brottsligheten, och inom viss fastighetsförvaltning har samma samband konstaterats. Jag tror att en kartläggning av de här förhållandena är påkallad med tanke på att man nog bör ställa särskilda krav på dessa yrkesgrupper. Jag är medveten om att man kan föra en diskussion om huruvida man verkligen skall göra det, men jag har uppfattat det så att förekomsten av de etiska normer som finns bl.a. för advokatyrket är ett uttryck för föreställningen att man här har anledning att ställa särskilda krav. Vad som speciellt inger oro är om den ekonomiska brottsligheten har förgreningar till viss förvaltnings-och Nr 148 yrkesverksamhet. I så fall blir ju karaktären av organiserad brottslighet särskilt framträdande och behovet av sanerande åtgärder från samhällets sida extra stort. Det är därför värdefullt att brottsförebyggande rådet nu ser över bl.a. de yrkesetiska normerna för advokatyrket. Jag tror sålunda att det här är ett område där ytterligare kartläggningar är mycket angelägna, både för att fastställa eventuell brottslighet och för att eliminera grundlösa beskyllningar om brottslighet. Jag ber, herr talman, att ännu en gång få tacka för det värdefulla svaret.

Herr talman! Några reflexioner med anledning av den interpellation som vi nu behandlar! Den 13 april i år diskuterade vi mycket ingående här i kammaren krav på åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten, samtidigt som vi beslöt om anslag, prioriteringar och planering av framtida insatser. Då svarade också justitieministern på ett par frågor liknande dem han i dag har gett besked om. Det var en lång och klargörande debatt om var partierna står i denna fråga. Knappt två veckor därefter — den 26 april — lämnade folkpartisten Björn Molin in en interpellation, som förvånade mig och många andra. Varför, frågade vi, skall vi ha en ny debatt i samma fråga bara några veckor efter en stor kammardebatt? Jag försökte tänka mig tre förklaringar: Kanske Björn Molin inte hade observerat kammardebatten den 13 april om den ekonomiska brottsligheten. Eller kanske han önskade en repris med justeringar av en del argument, då debatten den gången inte blev särskilt framgångsrik för de borgerliga. Eller också hade Björn Molin kanske upptäckt att det bland de 34 inläggen i debatten den 13 april om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten inte fanns en enda röst från folkpartiet och därför önskade reparera detta vid dagens debatt. Så till interpellationssvaret! Det besked justitieministern i dag har lämnat innehåller ingenting nytt, trots att det var ordrikt. Jag dristade mig att i ett antal artiklar i socialdemokratisk press efter debatten den 13 april påstå att man på borgerligt håll saknar intresse för krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Den kritiken kvarstår efter dagens interpellationsvar. Jag påstod efter debatten i april också att borgerlig press tycktes vilja tiga ihjäl kritik mot regeringens brist på agerande. Jag fann då inte i en enda borgerlig tidning ett referat eller en kommentar till vår aprildebatt om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Kanske Björn Molin har förbindelser som kan väcka också borgerlig press med dagens debatt? De flesta socialdemokratiska tidningar hade däremot tagit in referat från debatten i april och många hade också kommentarer på ledarplats. Kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten vinner vi inte med att avdela 60 av vårt lands 16 000 poliser i det arbetet! Vi klarar det inte heller 121 med att utreda lagstiftningen, även om det är en mycket viktig bit, liksom vi inte klarar det med att öka på utbildningen av åklagare — alltså de åtgärder som regeringen redovisar i årets budgetproposition. Det är de samlade kraftfulla tagen som vi socialdemokrater har efterlyst. Regeringen kan agera, om den vill. Utredningsförslag ligger färdiga — något som jag gav exempel på i aprildebatten — och de kan snabbt åtgärdas. Det går att skapa en kraftfull aktivitet mot den ekonomiska brottsligheten genom samspel revisorerskattemyndigheter-tull-polis-åklagare-riksbank-bankinspektion m.fl., men då måste regeringen leda och driva den aktiviteten. Brottsförebyggande rådet arbetar f.n. intensivt med bl.a. lagstiftningsöversyn. På rådets senaste styrelsesammanträde fick jag styrelsen att ta ett enhälligt beslut om att rådet skall agera för en prioritering av forskningsinsatser om den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Jag skall inte i övrigt tynga kammaren med att upprepa de argument som jag anförde den 13 april — argument som Björn Molin i dag i långa stycken har upprepat. Låt mig, herr talman, avslutningsvis säga, med adress till de borgerliga partierna: Det går att snabbt intensifiera insatserna mot den ekonomiska brottsligheten, om bara viljan finns! — en formulering med adress till moderaterna. Man skall inte sitta och dagtinga med åtgärder, när man tycks ha målsättningar! Det säger jag med adress till centern. I folkpartiets Sverige borde regeringen agera. Folkpartistiska riksdagsmän borde inte tvingas att interpellera sin regering om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten! Det säger jag med adress till Björn Molin och hans partivänner i folkpartiet. Det räcker inte med välformulerade målsättningar, det räcker inte med några utredningar och det räcker inte med några tiotal avdelade polistjänster. Vill man ändra på förhållandena måste man ta samlade, kraftfulla grepp. Detta är tydligen inte Fälldins och Bohmans regering beredd att göra, och det beklagar jag djupt.

Herr talman! När jag hörde justitieministerns svar på Björn Molins frågor kom jag att tänka på en operettföreställning där en fångvaktare säger: Här har jag ingen champagne, men hemma — där har jag ingen champagne heller. För vad är det som egentligen sägs i svaret? Å ena sidan vet man inte mycket om den här brottslighetens omfattning. Å andra sidan aviseras inga åtgärder förutom dem som pågår för att skapa större klarhet. Å ena sidan råder full enighet om att det krävs ökade insatser på grund av de allvarliga samhällsekonomiska och sociala konsekvenserna. Å andra sidan pekarjustitieministern inte på några åtgärder som kan vidtas utöver dem som redan är beslutade. Å ena sidan uttrycker justitieministern sin oro över den ekonomiska brottsligheten. Å andra sidan är termen ”organiserad och ekonomisk brottslighet” något av ett modeord — vad man nu vill mena med det. Å ena sidan avvisar han beskyllningar mot advokatoch revisorskår. Å andra sidan säger han att om det skulle förekomma brott med anknytning till dessa yrkesgrupper så skall de beivras, och dessutom utesluter han inte att det kan finnas problem som behöver studeras närmare. Även med tanke på att svaret kommer från ett opolitiskt statsråd får man nog anse att justitieministern lyckats åstadkomma ett svar som är ett underverk av opartiskhet. Men det kan ändå inte dölja att regeringen är passiv och saknar vilja att angripa den här typen av brottslighet på bred front. ”Det är sannolikt att den resursförstärkning som har beslutats för polisens del i varje fall på sikt inte är tillräcklig för ändamålet”, säger justitieministern. Om det är vi överens. Men i stället för att redovisa om regeringen är beredd att ordna den resursförstärkning som fordras talar justitieministern om att personalen också måste utbildas. I budgetpropositionen avvisade regeringen rikspolisstyrelsens krav på att statsmakterna skulle göra en övergripande prioritering av polisens resurser. Det måste ankomma på den lokala polismyndigheten att bedöma på vilka arter av brottslighet resurserna i första hand skall sättas in, står det i budgetpropositionen. Å Nu poängterar justitieministern att man inte får eftersätta andra sidor av polisverksamheten — resursbehoven måste vägas mot varandra. Jag är säkert inte ensam om att fundera över om justitieministern med detta vill varna för att överföra personal till bekämpningen av den här typen av brottslighet. Jag kan förstå att somliga — däribland justitieministern — tycker att man skyndar för fort när man kräver en omprioritering av polisresurserna. Men jag kanske ändå kunde få svar på frågan om justitieministern anser att det åtminstone finns skäl att göra en utvärdering av polisens arbete för att skaffa underlag till en diskussion om en omprioritering av polisresurserna, om en sådan är möjlig och önskvärd. Anledningen till att jag vill ha ett sådant arbete utfört är att alla tillgängliga fakta tyder på att den ekonomiska och organiserade brottsligheten i ekonomiska termer är mångdubbelt större än den traditionella brottsligheten men ändå bekämpas enbart av några få procent av rättsväsendets personal. Det sprider föreställningen att samhället inte ens är intresserat av att upprätthålla jämlikheten inför lagen. När det gäller den vanliga brottsligheten är samhällets resurser stora och polisen välorganiserad. När det gäller manschettbrottslingarna händer väldigt litet. Därför är det beklämmande att justitieministerns svar i stort sett bara är en redovisning av beslut och åtgärder som redan är vidtagna. Ja, justitieministern upplyser om att det faktiskt redan förekommit domstolsprocesser om både skattebrott, valutabrott och gäldenärsbrott. Det är väldigt belysande för hela situationen. Det sker så litet att justitieministern anser att han måste berätta att det förekommit åtskilliga domstolsprocesser. Till sist frågan om advokaterna och revisorerna. Eftersom jag själv har deltagit i den allmänna debatten om advokaternas roll som rådgivare åt den ekonomiska brottsligheten, vill jag säga att jag inte upptäckt att några generella beskyllningar har riktats mot advokateller revisorskåren, som sägs i svaret. Vad debatten i stället har handlat om är en del advokaters roll som rådgivare till affärsmän som opererar i skymningslandet mellan det lagliga och olagliga. Vad debatten handlat om är dels hur advokaterna själva ser på sin roll och på denna rådgivningsverksamhet, dels och framför allt hur vi som politiker och företrädare för allmänheten ser på advokaternas roll att ge det olagliga en skenbart laglig fasad. Debatten handlar alltså inte om svarta eller vita får i advokatkåren utan om huruvida det finns anledning att fundera över på vilket sätt man skall komma till rätta med de missförhållanden som finns. Det gör man inte genom att kalla den allvarliga kritik som förekommit för grundlösa beskyllningar. Sedan vill jag säga till Björn Molin, när han talar om en särskild polisorganisation, att det inte är mer än månad sedan som riksdagen behandlade en motion av mig, där jag tog upp frågan om behovet av en ny organisation som är anpassad efter den typ av brottslighet den skall bekämpa och inte något annat. Riksdagen avslog dock denna motion. Jag hoppas att Björn Molin och folkpartiet nästa gång ger sitt aktiva stöd till sådana åtgärder.

Herr talman! Med anledning av Björn Molins uttalande vill jag säga att det inte, såvitt jag vet, finns något motstånd ute på fältet mot ett samarbete på detta område. Däremot kan det vara svårt att organisera ett effektivt samarbete, men arbetet härpå ligger långt framme och i goda händer. Den nye rikspolischefen, som ju tidigare varit riksåklagare, har initierat en arbetsgrupp som skall verka för att det redan existerande samarbetet blir så bra som möjligt. När det gäller frågan om ytterligare kartläggning kan vi nog vara ense om att det behövs ytterligare sådan, men vad jag i mitt svar vände mig mot var tanken att man skall vänta på ytterligare kartläggning innan man företar andra åtgärder. Det tycker jag är helt felaktigt. Tvärtom har vi i avbidan på att ytterligare kartläggning sker satt i gång åtskilliga utredningar. Arbetet med dem pågår nu. Det är alldeles klart att det under det arbetet kommer att visa sig om ytterligare kartläggning behövs. Med anledning av vad Arne Nygren sade om hur många poliser som arbetar med bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten vill jag framhålla att det är helt missvisande att tala om 16 000, som är antalet polismän i hela landet. Kriminalavdelningarna, som är aktuella i det här fallet, har drygt 4500 tjänster. På den sidan arbetar man redan i stor omfattning på skatterotlar, gäldenärsrotlar samt stöldoch bedrägerirotlar med den här sortens brottslighet. När Arne Nygren sade att det fordras ett samlat grepp och kraftfulla åtgärder var det mycket svårt för mig att förstå vad det är för konkreta ytterligare åtgärder som Arne Nygren tänker på. Enligt min mening innehåller budgetpropositionen i år på detta område ett samlat grepp, och det för första gången. Det är beklagligt att det inte kommit tidigare, men det är ganska naturligt att det inte var möjligt för den nuvarande regeringen att ta upp den saken i sin första budget; vi kom för sent in i bilden. Nr 148 Mot bakgrund av vad som nu anförs kan jag inte underlåta att säga att det är Måndagen den rätt påfallande att mer inte har gjorts tidigare. Denna brottslighet är inte ny. 22 maj 1978 Varför gjordes inga ordentliga försök tidigare till ett samlat grepp? Hur som helst — jag är övertygad om att det samlade och samlande grepp som vi nu har tagit kommer att ge goda resultat. Det har bl.a. framgått av dagens debatt att varken vi eller berörda myndigheter avser att sitta med armarna i kors när det gäller den fortsatta kampen mot både denna och annan allvarlig brottslighet. Beträffande vad Barbro Engman-Nordin anförde vill jag på nytt åberopa vad som är sagt om prioritering. Den frågan är behandlad i två budgetpropositioner under regeringens tid. Jag anser att det är mest ändamålsenligt att prioteringen ytterst ankommer på dem som verkar på fältet i de särskilda distrikten. Men jag anser också att när det behövs skall statsmakterna ge övergripande riktlinjer om brott som det ter sig särskilt angeläget att ägna uppmärksamhet åt. Det har också getts sådana riktlinjer i de båda senaste budgetpropositionerna. Det har bl.a. fördelen att riksdagen får anledning att uttala sig i frågan. I den senaste budgetpropositionen nämnde jag våldsbrott, narkotikabrott, koppleri, tillgreppsbrott, häleri, skattebrott samt organiserad och ekonomisk brottslighet i övrigt liksom sådana trafikbrott som ådagalägger hänsynslöshet eller allvarlig brist på omdöme. Det är ganska självklart att när budgetpropositionen innehåller förslag till åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet i den omfattning som den gör, är det ett direkt uttryck för att denna verksamhet skall ges hög prioritet.

Herr talman! Syftet med min interpellation har varit att rikta strålkastarljuset på omfattningen och betydelsen av den organiserade ekonomiska brottsligheten i Sverige. Jag nämnde i mitt inlägg att uppgifter i massmedia och på annat håll om hur brottsbekämpningen i praktiken går till hade påverkat tidpunkten för min interpellation. Om man upplever den ekonomiska brottsligheten i vårt land som ett allvarligt problem, är det naturligt att man bidrar till ytterligare debatt om den. Mot den bakgrunden hade jag mycket svårt att förstå Arne Nygrens inlägg. Han försökte göra den här debatten till en partipolitisk träta av sämsta slag. Nu är det uppenbart att en del redan har gjorts för att bekämpa den här brottsligheten. Enligt justitieministern är ytterligare en del på gång. För att nå längre behöver man uppenbarligen bättre kunskaper om hela det här problemområdet. Jag vill tolka debatten på det viset att det här har funnits en enighet om behovet av en kartläggning av detta brottsområde, en kartläggning som sedan också kan användas när det gäller att utbilda personal som skall delta i brottsbekämpningen. Jag har också framhållit att ökade brottsbekämpande insatser även i snäv mening är lönsamma genom att de helt enkelt bidrar till ökade skatteintäkter för det allmänna. Det är synpunkter som jag naturligtvis också med utgångspunkt i mina uppdrag här i riksdagen 125 vill tillmäta ganska stor betydelse. En punkt som jag inte berörde var frågan om samordningen mellan olika myndigheter. Alla som sysslat med det här har sagt att eftersom informationen om ekonomiska brott finns inom delar av den statliga förvaltningen — inom riksskatteverket, rikspolisstyrelsen, tullverket, riksbanken osv. — är det viktigt att man ser till att det blir ett samarbete och eventuellt också en samordning av åtgärderna. Därmed vill jag då uttrycka förhoppningen att man skall kunna intensifiera samarbetet mellan myndigheterna i brottsbekämpande syfte. Sedan vill jag bara notera att den bild av situationen som jag har tecknat i min interpellation har fått stöd i debatten och att detta självfallet innebär en skyldighet för oss politiker att fortlöpande följa problemet, bidra till en debatt och ta ytterligare intiativ i brottsbekämpande syfte när det blir nödvän

Herr talman! Med anledning av Björn Molins replik till mig vill jag säga att jag beklagar, om jag genom att ha en annan mening har stört vad som kanske var planerat att bli en välregisserad borgerlig uppvisning häri kammaren. Den dag när vi förde debatten senast — den 13 april — stod vi mitt uppe i Mr X affären och en bordellsprängning hade nyligen skett — vi hade alltså mycket goda exempel på vad den organiserade ekonomiska brottsligheten här i landet kan innebära. Så en fråga till justitieministern. I årets budgetproposition återkommer på många ställen uttalanden om att bekämpande av den organiserade och den ekonomiska brottsligheten måste ges hög prioritet. Justitieministern upprepade det här för en stund sedan. Jag frågar: Anser justitieministern att bekämpandet av denna brottslighet har hög prioritet i regeringens handlande? Är avdelandet av de nämnda polistjänsterna ett uttryck för hög prioritet? Är uppdraget till BRÅ att se över lagstiftningsfrågan ett hinder att agera, ett hinder mot att företa en översyn av konkurstagstiftningen, ett hinder mot åtgärder för att säkerställa skatt på entreprenader, ett hinder mot en allmän lag mot skatteflykt, m.m.? Vi har hittills inte satsat tillräckligt på att kartlägga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten, skriver Björn Molin i sin interpellation. Den 13 april röstade den borgerliga majoriteten ned de tre reservationer som den socialdemokratiska justitieutskottsgruppen avgivit om åtgärder som skulle ha inneburit mera satsningar på att kartlägga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag vill fråga: Deltog Björn Molin i den röstningen? Röstade Björn Molin ja eller nej till de av socialdemokraterna föreslagna ytterligare åtgärderna? Så till justitieministern! Den 13 april sade justitieministern att ett förslag om en allmän skatteflyktslag fanns färdigt i den nuvarande regeringens kansli. Han tillade att ”frågan om det skall föreläggas riksdagen är nu under övervägande inom regeringen”. Jag uttryckte då stor tacksamhet för denna aktivitet. I dag frågar jag: Hur lång tid tar regeringen på sig för övervägandet? Det har nämligen gått fem sex veckor sedan det beskedet lämnades, och ännu har såvitt jag vet ingenting sagts. Justitieministern sade: Varför har ingenting hänt tidigare när det gäller åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten? Nu tror jag faktiskt att justitieministern talar mot bättre vetande. Det har ju genom åren pågått ett intensivt reformarbete, ett intensivt utredningsarbete. När justitieminister Romanus tillträdde låg i departementet färdiga utredningsförslag, som mycket snabbt skulle ha kunnat åtgärdas, om regeringen haft en vilja att gå vidare med dem. I stället valde man att ändra direktiv för att mildra förslag som kunde komma, och man ägnade sig åt att förhala åtgärder som var i det närmaste klara. Det finns därför anledning att vara en aning försiktig när man kritiserar vad som hänt tidigare. Den tidigare regeringen hade kommit ganska långt med många åtgärder som sedan har bromsats.

Herr talman! Nu säger justitieministern att man inte automatiskt behöver ha den uppfattningen att utredningar skall inväntas innan man gör någonting, och det tycker jag är bra. Men en följd härav tycker jag är — och det har polisen rätt att kräva — att politikerna uttalar sin viljeinriktning. Det är statsmakterna som skall uttala sin viljeinriktning och ange vad de politiskt ansvariga i det här landet anser vara allvarliga samhällsproblem, som måste bekämpas och därmed vad som inte bör prioriteras i första hand. Nu sägs klart och tydligt bl.a. i den senaste budgetpropositionen att regeringen egentligen inte är beredd att ta ställning till prioriteringen. I stället säger man att det främst får ankomma på den lokala polisorganisationen att göra den prioritering som bör finnas i fråga om de arter av brottslighet på vilka polisen i första hand skall koncentrera sina resurser. På den punkten har justitieministern inte ändrat uppfattning. Jag anser att det inte blir bättre därför att det stått att läsa i två budgetpropositioner. Björn Molin har här redogjort för de reaktioner som finns i poliskretsar, där man från ansvarigt håll sagt att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten håller på att totalt haverera. Jag tycker att detta borde säga oss politiker att vi inte skall låta polisen och de polisansvariga behöva sväva i ovisshet om vår prioritering. Det gör man nämligen nu, och det kommer man att göra i ännu större utsträckning sedan man läst detta svar. Det här svaret säger bara att de aktuella resurserna säkerligen inte räcker till. Därmed överlämnar man åt polisen att själv avgöra var man skall satsa utbildningsresurser. Polisen är oviss om den gör fel ifall den till dessa brottsområden för ut polismän som sysslar med andra uppgifter, osv. När justitieministern i interpellationssvaret använder uttrycket ”modeord” för att beteckna dessa allvarliga problem måste jag fråga om det inte förstärker känslan både hos allmänheten och ute i polisorganisationen att man på politiskt ansvarigt håll inte är beredd att prioritera utan överlämnar det hela till polisen. I budgetpropositionen räknar man upp alla brottsområden som finns och säger att de måste prioriteras. Man kan inte räkna upp alla brottsområden och samtidigt göra anspråk på att man prioriterar. Vad som i realiteten skett är att de politiskt ansvariga lämnar ifrån sig ansvaret för prioriteringsdiskussionen till tjänstemännen. Jag anser det vara fel, och jag är ledsen över att justitieministern trots reaktionerna efter två budgetpropositioner inte är beredd att tycka att politikerna ändå bör ha en uppfattning om vad polisen skall ägna sig åt.

Herr talman! Arne Nygren frågade om uppdraget till BRÅ skulle utgöra hinder mot att man vidtog reformer på andra områden. På den frågan kan jag svara direkt nej. Det har uttryckligen sagts i budgetpropositionen att BRÅ:s uppdrag att göra en övergripande översyn inte skall hindra att det vanliga lagstiftningsförfarandet tillgrips på de områden som är aktuella. I den tidigare debatten nämndes som exempel på sådana områden den s.k. konkurskarantänen. Sedan påstod Arne Nygren att jag sagt att ett förslag om lagstiftning mot skatteflykt låg utrett och klart i departementet. Det sade jag inte, utan jag sade att det redan förut hade funnits ett sådant förslag. Jag sade att frågan huruvida ett förslag på området skall framläggas f. n. övervägs av regeringen. Något ytterligare kan jag inte säga på den punkten. I fråga om vad Barbro Engman-Nordin sade vill jag understryka, att när jag kallar organiserad ekonomisk brottslighet för ett modeuttryck, betyder det att det är ett nytt uttryck — det har inte använts tidigare. Själva företeelsen har dock förekommit tidigare. Det är lite farligt att använda uttrycket när man inte är riktigt säker på vad man avser med det. Om man talar om organiserad ekonomisk brottslighet och därmed avser enbart sådan som nu är brottslig, så är det en sak, men det är alldeles tydligt att många med detta även åsyftar förfaranden, som nu inte är brottsliga men som är klandervärda eller som bör motverkas på annat sätt. Det är just sådana saker som uppdraget till BRÅ innefattar. Men detta innebär inte att man underlåter att arbeta med de lagstiftningsfrågor som redan är på gång. Barbro Engman-Nordin ifrågasatte att det skulle finnas en viljeinriktning när det gäller prioriteringen. Jag tycker att det alldeles tydligt framgår av budgetpropositionen att det är en viljeinriktning att försöka komma åt det som man kallar organiserad ekonomisk brottslighet i vidsträckt mening.

Herr talman! Jag har kanske också använt modeuttrycket organiserad ekonomisk brottslighet, och jag är medveten om att det inte finns någon fullständig definition av begreppet, vilket naturligtvis sammanhänger med att vi inte har fullständiga kunskaper om den här företeelsen i samhället. Arbetsgruppen mot organiserad brottslighet inom rikspolisstyrelsen visade just på hur många olika former s.k. ekonomisk brottslighet kan ta sig och också på sambandet mellan olika brottsområden inom det här området. Jag tog upp frågan om advokatoch revisorsverksamheten i det här sammanhanget bl.a. därför att den här arbetsgruppen har pekat på ett organiserat samband mellan å ena sidan vissa advokater och revisorer och å andra sidan vissa brottslingar inom den här sektorn. Arne Nygren fortsätter den partipolitiska trätan.

Jag kan säga Arne Nygren att jag för många år sedan tagit upp frågeställningar av det här slaget. Jag hade en diskussion med den förre finansministern om bl.a. vissa åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Jag får säga att jag den gången fick mindre förståelse från det statsråd som svarade än vad jag har fått i dag.
Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar är mycket viktig. Jag ägnade många inlägg åt den när vi diskuterade den där den egentligen hör hemma, nämligen i samband med att vi i kammaren bestämde oss för hur vi skulle avdela resurser mot den här brottsligheten. Jag har ännu inte fått besked om huruvida Björn Molin inte var med den gången och röstade emot åtgärderna. Det här är nu inte det viktigaste. Jag har i dag inte upprepat alla de argument som jag anförde den 13 april, det skulle vara helt överflödigt, eftersom de finns i kammarens protokoll. Jag hade då möjlighet att föra debatt med justitieministern, och jag fick också de besked som jag delvis har bett att få kompletterade i dag, bl.a. detta om skatteflyktsklausulen. Jag skall inte tvista med departementschefen om formuleringen, men så här löd den ordagrant: ”Beträffande en lagstiftning med en allmän skatteflyktsklausul förelåg redan under den gamla regeringens tid ett sådant förslag, men det framlades inte av den gamla regeringen. Det är klart att detta förslag nu ligger i den nuvarande regeringens kansli, och frågan om det skall föreläggas riksdagen är nu under övervägande inom regeringen.” Det var ju så, justitieminister Romanus, att förslaget var under bearbetning för att läggas fram av den tidigare regeringen, och min fråga till departementschefen i dag var: Hur lång tid tar den nuvarande regeringen på sig för övervägande? Nu har det gått fem sex veckor, och i dag fick vi inte något definitivt besked. Till sist vill jag bara säga att jag tycker det är beklagligt att man från borgerligt håll ägnar så mycken tid åt definitionsfrågor då det gäller kampen emot den ekonomiska brottsligheten, när vi praktiskt taget varje dag i våra massmedia kan läsa om hur denna brottslighet växer ut här i landet. Vad vi måste göra är att handfast angripa den här brottsligheten, och det är de handfasta greppen som vi har krävt av regeringen, det är de handfasta greppen som vi har motionerat om här i kammaren, det är de handfasta greppen som vi har voterat om här i kammaren. Men våra förslag har voterats ned, tydligen av båda Björn Molin och övriga borgerliga här i kammaren.
Herr talman! På tal om modeord vill jag rekommendera justitieministern att slå uppi en ny ordbok, så kanske man hittar ett något bättre ord. Frågan är ju allvarligare än så, för många har i debatten använt uttrycket modeord för att ge sken av att det här egentligen inte är några större problem; mode är ju något som dyker upp och sedan skall försvinna. Jag hoppas att justitieministern inte tror att så skall bli fallet när det gäller den här typen av problem. Här är viljeinriktningen ändå det avgörande. Skall politikerna i samhället bestämma sig för att problemen är så stora att de är beredda att omprioritera polisens resurser och säga att detta är någonting mycket allvarligt? Efter det senaste svaret från justitieministern kan jag inte heller finna någon uttalad viljeinriktning, inte någon som helst vilja att göra någonting ordentligt åt problemet. I det svar som Björn Molin fick sade justitieministern att det ”är sannolikt att den resursförstärkning som har beslutats för polisens deli varje fall på sikt inte är tillräcklig för ändamålet” och att man måste bygga upp resurserna fortlöpande. Men sedan kom det viktiga: ”Naturligtvis får man inte därigenom eftersätta andra sidor av polisverksamheten, ——=-.” Eftersom det är knappt om resurser kan det inte kallas en viljeinriktning, om man säger att vi skall göra allting på en gång med de knappa resurser vi har. Tvärtom är det att försöka sitta på alla stolar samtidigt. Tydligen tänker justitieministern även ett tag framöver försöka sitta på alla stolar och undvika frågan om prioriteringen.
Herr talman! Det har i varje fall inte varit min mening att fastna i definitioner, och jag tror att de som hört på vad jag sagt har märkt att jag inte har byggt någonting på definitioner. Man måste tänka på att det här är fråga om en brottslighet som är så omfattande och av så varierande karaktär. Jag vill gärna säga till Barbro Engman-Nordin att när jag talar om att det är klart att kampen mot denna brottslighet ges mycket hög prioritet, så ligger däri att i budgetpropositionen föreslås en rad olika åtgärder som riktar sig just mot denna brottslighet. När jag sade att detta inte har förekommit tidigare, så avsåg jag att det är detta samlade grepp som inte har förekommit tidigare. Det är klart att man har arbetat inom polisens vanliga bedrägerirotlar osv. mot ekonomisk brottslighet. Men det vi nu föreslår är ju förstärkning i syfte att bekämpa denna typ av brottslighet. Men jag vill gärna för undvikande av missförstånd säga att det enligt min mening inte kan vara rimligt att vi skall prioritera kampen mot denna brottslighet så att polisen underlåter att vidta åtgärder för att skydda vanligt folk till liv och hälsa. Det måste ske en bedömning av vad som är mest påkallat i det enskilda fallet, och det ankommer närmast på den lokala myndigheten.

Herr talman! Olle Svensson har frågat mig om regeringen står fast vid direktiven till yttrandefrihetsutredningen eller om tilläggsdirektiv är att vänta med innebörd att ramarna för yttrandefriheten bör begränsas. Frågan ställs mot bakgrund bl.a. av Stockholms tingsrätts friande dom i målet mellan statsministern och Aftonbladet. Yttrandefrihetsutredningen tillsattes enligt beslut av regeringen för inte fullt ett år sedan. Eftersom Olle Svensson är ledamot i kommittén skall jag inte gå närmare in på vad direktiven innehåller. Jag skall bara erinra om några av riktlinjerna för arbetet. Olle Svenssons fråga kan sägas röra två olika delar av det nuvarande regelsystemet. Den ena delen omfattar de regler som anger vilka yttranden som är straffbara, dvs. reglerna om yttrandefrihetsbrotten enligt den s.k. brottskatalogen. Den andra består av reglerna om rättegångsordningen i yttrandefrihetsmål. Närdet gäller reglerna om yttrandefrihetsbrott bör det enligt direktiven inte vara någon förstahandsuppgift för kommittén att ta ställning till brottskatalogens innehåll och avfattning. Kommittén bör i den delen i allt väsentligt utgå från gällande rättsläge. Eventuella ändringar i det straffrättsliga regelsystemet får i stället övervägas i särskild ordning. Endast på en punkt, som saknar intresse i det här sammanhanget, bör kommittén mera ingående behandla frågan om det straffbelagda områdets omfattning. Till ledning för kommitténs överväganden i fråga om rättegångsordningen heter det i direktiven bl.a. att det rättsliga förfarandet i yttrandefrihetsmål självfallet bör vara så utformat att yttrandefrihetsintressena tillgodoses i största möjliga utsträckning. Med det framhålls också att det är ett allmänt intresse att den enskilde medborgarens integritet skyddas. Tanken på tilläggsdirektiv har inte någon aktualitet. Kommitténs nuvarande direktiv ligger alltså fast.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det är tillfredsställande att vår justitieminister här talar å hela regeringens vägnar, då han tillkännager att det inte finns några planer på att begränsa ramarna för yttrandefriheten. Det betyder att yttrandefrihetsutredningen får arbeta efter sina ursprungliga direktiv. De ligger som statsrådet säger fast. Sven Romanus personliga inställning behöver jag inte efterfråga. Jag vet att han är positiv till värdet av yttrandefrihet och aktivt verkat i den andan både som ordförande i den av förra regeringen tillsatta massmedieutredningen och i sitt nuvarande ämbete. Direktiven till yttrandefrihetsutredningen har en klart liberal tendens, och detta i ordets bästa bemärkelse. Tidningarna tilldelas stor frihet och förutsätts kunna driva ett ”allmänt uppdrag” med normal hut och hyfsning. Min fråga motiverades av uttalanden från statsminister Fälldin och förste vice talmannen Torsten Bengtson efter det att juryn vid Stockholms tingsrätt friat Aftonbladets satiriska artikel. Thorbjörn Fälldin sade sig efteråt vara ”djupt besviken” över det frikännande juryutslaget. Målet stannade ju i det medborgerliga ”filtret”. Något prejudikat skapades inte. Då han beslöt att åtala Aftonbladet sade han att hur smärtsamt artikeln än hade uppfattats både av honom själv och av hans familj, var det mindre med tanke på sig själv än med hänsyn till vad även andra medborgare kunde bli utsatta för i svensk press. Han ville pröva om svensk lag tillåter att människor ostraffat får behandlas så som Aftonbladet gjort med honom. I likhet med Vestmanlands Läns Tidning undrade jag om statsministern alltså frågade å allas våra vägnar. Vad drar han då för slutsats av svaret från juryn? Han måste väl anse att det är fel på lagen, och måste han då inte i den ställning han har göra vad han kan för att få den ändrad? Dessa funderingar var orsaken till min fråga, om det kommer ändrade direktiv till yttrandefrihetsutredningen. Torsten Bengtson talade mer i klartext. ”Lagstiftningen är för mild”, sade han i en intervju i Svenska Dagbladet. ”Jag överväger att personligen göra något för att ändra tryckfrihetslagstiftningen.” Det är värdefullt att justitieministern nu tillkännager att någon sådan omprövning inte skall ske. Regeringschefen har tydligen fått ned pulsen och insett att han borde ha gått till Pressens opinionsnämnd i stället för till domstol. Jag instämmer gärna i vad ordföranden i den av statsrådet tillsatta yttrandefrihetsutredningen, Hans Schöier, skrivit i sin tidning, då han gör den tolkningen att juryn fastnat för försvarsadvokatens huvudargument som i sak var att artikeln av läsarna måste ha uppfattats som en fantasiprodukt. Det rörde sig med andra ord inte om något förtal i tryckfrihetsförordningens mening, däremot om en politisk kritik i satirens form. Juryn har visat smakfrågan, dvs. att bedöma kvaliteten i artikeln, ifrån sig. Det är glädjande. Smak frågor är inte domstolsfrågor. Jag villavslutningsvis säga att jag är glad över det svar jag har fått samtidigt som jag vill fråga: Har den del av frågan som berör rättegångsordningen på något sätt aktualiserats i samband med den friande domen?
Herr talman! Som jag nämnde i svaret berör Olle Svenssons fråga dels reglerna för yttrandefrihetsbrotten enligt brottskatalogen, dels rättegångsordningen. Den del som berör brottskatalogen är enligt min mening inte något ämne för kommittén att behandla, i varje fall inte i första hand. Däremot är kommitténs överväganden i fråga om rättegångsordningen en mycket viktig del av kommitténs uppdrag, och vilka synpunkter som i det avseendet skall tas upp är ganska utförligt beskrivet i direktiven. Kommittén är parlamentariskt sammansatt, och det är givet att de som skall bedöma dessa viktiga frågor mot bakgrund av sin kännedom om vad som skett måste väga samhällsintresset mot den enskildes intresse. När det gäller samhällsintresset vill jag i första hand betona vikten av en mycket stor yttrandefrihet, samtidigt som det är viktigt att den enskilde medborgarens integritet tryggas. Kommittén har fått i uppdrag att göra en allsidig bedömning av frågan, och eftersom det här gäller en grundlagsfråga vill jag begagna tillfället att framhålla att det är av stort intresse att kommittén söker komma fram till så enhälliga bedömningar som möjligt.

Herr talman! Jag vill gärna tacka för det här tillägget. Jag anser att jag kan göra den tolkningen att vad som senast hänt inte har av regeringen uppfattats som en anledning att ändra de utgångspunkter som givits för kommitténs arbete. Under massmedieutredningens arbete och även i samband med att direktiven till yttrandefrihetsutredningen fastställdes fick vi erfara att det gärna görs vantolkningar på det här området. Jag vill därför slå fast att det finns en samfälld positiv inställning hos regering och opposition i det här landet när det gäller värdet av en yttrandefrihet liksom att arbetet med de förbättringar härvidlag som infördes på basis av de förslag till ändringar av tryckfrihetsförordningen som massmedieutredningen kom fram till skall fullföljas. Vad gäller det förslag om en central yttrandefrihetsdomstol som massmedieutredningen lade fram och som var uttryck för en klar vilja att förbättra yttrandefrihetens villkor har jag tolkat direktiven till yttrandefrihetsutredningen så — och här vill jag gärna få bekräftat av justitieministern att min tolkning är riktig —-att detta förslag f. n. saknar politisk realitet och att det alltså inte kommer att aktualiseras.
Herr talman! Jag vill gärna att Olle Svensson noga skall läsa direktiven som skrevs för ett år sedan. Dessa direktiv står fortfarande kvar. Egentligen är de inte direktiv till kommittén utan synpunkter som bör beaktas. När det här talas om massmedieutredningens förslag gäller det tanken på en central yttrandefrihetsdomstol, som inte längre är aktuell. Den kan alltså avföras. Hur det i övrigt skall ordnas med rättegången behandlas också på andra punkter i direktiven. Det sägs ju också att frågan om de grundläggande dragen beträffande rättegången är en viktig uppgift för kommittén, som gärna kan tas upp tillen principbehandling redan i en första etapp. Det är inte något direktiv men ett understrykande av att rättegångsordningens detaljer är viktiga.
Herr talman! Jag är fullt på det klara med innebörden av direktiven. Det är en väsentlig sak för kommittén att se på reglerna när det gäller förfarandet i rättegången. Men jag vill understryka, det värdefulla i att vi i direktiven har fått en rekommendation att på ett tidigt stadium inför offentligheten redovisa de överväganden man kommit fram till, så att en eventuell förändring inte sker förrän frågan genomlysts av en omfattande offentlig debatt. Enligt min mening är detta positivt mot bakgrund av de vantolkningar som så ofta sker av syftena med reformerna på detta område. Jag tycker att det är ett gott facit av den här debatten att regering och opposition står så pass nära varandra och har en så positiv syn på värdet av yttrandefrihet, men självfallet måste denna utövas under ansvar.

Herr talman! Ella Johnsson har frågat socialministern om han är villig att vidta de åtgärder som krävs för att barn som i föräldrahemmet utsätts för misshandel eller vanvård skall kunna garanteras rättssäkerhet. Ella Johnsson anser att det faktum att domstolar upphäver sociala myndigheters beslut om omhändertagande av barn innebär otrygghet och ökat fysiskt och psykiskt lidande för barnen. Hon konstaterar för sin del att det på grund av detta inte finns någon garanterad rättssäkerhet för barn. Frågan har överlämnats till mig. Enligt min mening innebär möjligheten till domstolsprövning av frågor om omhändertagande och vårdnad av barn en rättssäkerhetsgaranti som vi inte kan vara utan. En annan sak är att olika instanser kan komma till skilda uppfattningar i de ofta svåra frågor som det här rör sig om. Detta betyder naturligtvis inte att lagstiftningen på området inte skulle kunna förbättras. Ella Johnsson syftar i frågan närmast på prövningen i länsrätt av social centralnämnds beslut om omhändertagande av barn. Hennes fråga berör emellertid också beslutsordningen beträffande vårdnaden om barn. De barnavårdande organens möjligheter att omhänderta barn har utförligt behandlats i socialutredningens slutbetänkande Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. I detta har lämnats förslag om beslutsordningen och om handläggningen i länsrätt av frågor om tvångsingripande beträffande barn. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats, och en proposition i de delar som nu är aktuella förbereds f. n. inom socialdepartementet. Den kan väntas bli förelagd riksdagen under riksmötet 1978/79. Rätten för samhället att omhänderta ett barn, som kan ta skada genom att stanna i sina föräldrars vård, innebär en inskränkning i den rätt föräldrarna har som vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Om en far eller en mor gravt missbrukar eller försummar sin vårdnadsrätt, kan föräldern bli fråntagen vårdnaden helt. En sådan fråga prövas av allmän domstol. F.n. ser utredningen om barnens rätt över hela lagstiftningen om vårdnaden. Kommittén avser att i ett betänkande till nästa vår belysa bl.a. hur barnets intresse bäst skall kunna bevakas i en vårdnadskonflikt. I direktiven för kommittén sägs, att skäl talar för att barnet behöver någon som under hela handläggningen av ett vårdnadsärende har att bevaka endast barnets intresse. Detsamma gäller enligt direktiven i fråga om ärende om överflyttning av barn. Utredningen om barnens rätt har att även i övrigt pröva hur barnens rättsliga ställning i olika sammanhang skall kunna stärkas. I sitt arbete skall kommittén beakta de förslag som blir resultatet av socialutredningens betänkande. "Som framgår av vad jag har sagt nu pågår alltså lagstiftningsarbete som syftar till att stärka barns rättsliga ställning. Några ytterligare åtgärder på området från regeringens sida är inte aktuella f. n.

Herr talman!

Nedläggningen föregicks av ett omfattande utredningsarbete inom SJ, som fördjupades sedan berörda kommuner överklagat SJ:s planer i ämnet. I det följande remissoch beredningsarbetet, med medverkan av bl.a. KSL, SL samt berörda länsstyrelser och kommuner, undersöktes ett trafikeringsalternativ med pendeltågstrafik genom SL på sträckan Västerljung-Vagnhärad-Södertälje. Alternativet visade sig driftekonomiskt ogynnsamt både i sig och i förhållande till ett ersättningsalternativ med landsvägsbussar. Enligt vad jag inhämtat finns inga aktuella undersökningar som visar att utgångsläget för återupptagen järnvägstrafik i området skulle ha förbättrats från år 1972, vare sig trafiktekniskt eller trafikekonomiskt. Eventuella ändringar i trafikeringsmönstret är emellertid i första hand beroende av förhandlingar mellan de berörda huvudmännen för kollektivtrafiken i området. I den mån parterna, dvs. SJ samt landstingen i Stockholms och Södermanlands län, skulle komma fram till ett ändrat trafikeringsmönster ligger det i sakens natur att jag i positiv anda kommer att överväga förslag och lösningar i saken.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill påpeka att antalet pendlare från Trosa-Vagnhäradsområdet till Södertälje-Stockholmsområdet årligen ökar mycket snabbt. Enligt den undersökning som gjordes 1974 låg antalet pendlare till Stockholmsregionen någonstans mellan 800 och 1000 personer per dag i vardera riktningen. Dessutom pendlade till regionen Vagnhärad-Trosa ett par hundra personer. Med den inflyttningsfrekvens som varit i Trosa-Vagnhärad, nästan uteslutande från Stockholmsområdet, har antalet pendlare väsentligen ökat sedan 1974 och borde i dag kunna uppskattas till omkring 1 500 personer per dag. Jag vill betona att det samhällsekonomiskt borde vara riktigt med någon form av kollektivtrafik här för att se till att undvika en alltför stor privattrafik med privatbilar till resp. arbetsplatser. Dessutom är den del av sträckan från Vagnhärad till Södertälje som följer E 4 utomordentligt hårt belastad, med ganska hög olycksfallsfrekvens. Jag förstår att kommunikationsministern inte kan tänka sig att man låter Östgötapendeln med dess dagliga tåg varannan timme stanna i Vagnhärad, eftersom det tyvärr utgör en del av SJ:s trafikpolitik att sakta men säkert försöka få upp hastigheten på tågen och låta dem hålla jämna minuter på varje ställe. Någon form av pendeltågstrafik anser jag däremot att det vore riktigt och rimligt att i dag införa. Det finns två orter med kommunikationer upp till Södertälje-Stockholmsområdet som har mycket likartade förhållanden. Den andra orten, förutom regionen Vagnhärad-Trosa, är Gnesta, där det nu förekommer pendeltågstrafik med tolv turer per dag och med ett trafikunderlag som är fullt jämförbart med det som finns på sträckan Trosa-Vagnhärad. Denna trafik går över Järna, och det skulle även trafiken till Vagnhärad kunna komma att göra. Enligt uppgifter som jag har inhämtat är i dag kapitalkostnaderna för att kunna genomföra sådan trafik ca 8 milj.kr. och driftkostnaderna 2,5 milj.kr. Detta gör att kostnaderna blir något större än för Gnesta, beroende på inflationens verkningar. För att åstadkomma en trafik där krävs det att trafiken mellan Södertälje och Stockholm ökar på pendeltågen i Stockholms län, och för att klara detta behöver vi också en positiv medverkan från SJ och kommunikationsministern. Jag anser att förhållandena driftsekonomiskt och trafikmässigt har ändrats och att mätningarna visar att det nu finns ett väsentligt större trafikunderlag. Trots allt använder i dag endast 10 96 av passagerarna buss vid sina dagliga kommunikationer med Stockholm. Att busstrafiken misslyckats är delvis beroende på att det är så många olika orter och hållplatser som de pendlande reser till.

Herr talman! Det är riktigt som Per Westerberg säger att det är många som pendlar. Detta skulle naturligtvis i och för sig kunna motivera pendeltåg mellan Vagnhärad och Södertälje-Stockholm på samma sätt som det finns sådana mellan Gnesta och Södertälje. Men de rent fysiska förhållandena är besvärande på sträckan Vagnhärad-Järna, eftersom banan är enkelspårig, under det att banan Järna-Södertälje är dubbelspårig. På sträckan Järna—Södertälje går ju samtliga tåg i den s.k. Östgötapendeln och den sk. Göteborgspendeln, dvs. det går ett tåg i timmen i vardera riktningen för vart och ett av dessa pendeltåg. Detta gör att banan redan är optimalt belastad, varför det inte går att belasta den mera. Ytterligare en belastning är ett stopp i Vagnhärad. Kombinationen av fjärrtåg och lokaltåg är alltid besvärande, men den är särskilt svår när det bara finns enkelspår; det säger ju sunda förnuftet. Skulle man vilja öppna möjligheter för pendeltåg norrut från Vagnhärad, förutsätter det att man har dubbelspår. Det är klart att man kan anlägga sådana, men det blir en mycket dyrbar investering, och kapitalkostnaderna per år kommer att bli av betydligt större storleksordning än de 8 milj.kr. som Per Westerberg nämnde.
Herr talman! Jag kan förstå om de fysiska svårigheterna i så fall skulle göra det till en direkt omöjlighet att bedriva någon form av spårbunden trafik från Vagnhärad, men jag finner det ändå något underligt, eftersom det tidigare — uppenbarligen så sent som i början på 1970-talet — fanns kapacitet för att klara detta. Jag vill vidare peka på att om man skulle säga att sträckan Järna-Södertälje har alltför hård belastning, skulle ett motargument mycket väl kunna vara att pendeltågstrafiken från Vagnhäradssidan kan sluta i Järna, med anslutning därifrån till befintlig trafik norrut mot Stockholm. Jag tolkar ändå kommunikationsministern så, att han i princip är positivt inställd till att pröva även de tekniska förutsättningarna för att kunna lösa de problem som kan vara för handen, om en trafik mellan Vagnhärad och Järna-Södertälje befinns vara lämplig sedd ur ekonomisk synvinkel.
Herr talman! Skillnaden mellan början av 1970-talet och i dag är den att då hade vi inte vare sig Östgötapendeln eller Göteborgspendeln. Det var ett betydligt mindre antal fjärrtåg som då framfördes på södra stambanan, och man hade utrymme för lokaltrafik även till och från Vagnhärad. Det har man inte i dag. Det är riktigt som Per Westerberg har tolkat mitt svar att jag är mycket positiv till att försöka medverka till åtgärder som skall göra det möjligt att ordna denna spårbundna trafik för pendlarna, men av naturliga skäl kan man inte räkna med att det skall gå särskilt fort, för det krävs mycket stora investeringar och mycket tidsödande arbete.
Herr talman! Jag förstår mycket väl problemen, men jag vill påpeka att just Östgötapendeln på sträckan Vagnhärad-Järna bara går varannan timme, och det är trots allt inte någon särskilt stor belastning. Belastningen kommer norr om Järna. Jag ber ändå att få tacka kommunikationsministern för hans utomordentligt positiva svar och hoppas att vi på sikt skall kunna lösa denna fråga.
Någon övre åldersgräns finns inte när det gäller framförande av motorfordon och följaktligen inte heller när det gäller skolskjutsning. Det är förståeligt att föräldrar känner oro, om personer i mycket hög ålder har hand om skolskjutsningen. Anser statsrådet Mogård det lämpligt, med hänsyn till elevernas säkerhet, att personer i mycket hög ålder har hand om skolskjutsningar?

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat statsrådet Mogård om hon anser det lämpligt, med hänsyn till elevernas säkerhet, att personer i mycket hög ålder har hand om skolskjutsningar. Frågan har överlämnats till mig. Enligt de upplysningar som jag har fått finns det inte något belägg för att förarens ålder har haft något samband med olyckor i skolskjutsverksamheten. Frågor som rör barnens säkerhet i trafiken behandlas f. n. av trafiksäkerhetsutredningen. Utredningen kommer också att ta upp frågor som rör skolskjutsning. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt finner jag några åtgärder f. n. inte vara påkallade.

Herr talman! På grund av uppdrag i FN är Gunnel Jonäng förhindrad att delta i riksdagsarbetet under återstoden av riksmötet. Jag ber därför att i hennes ställe få tacka kommunikationsministern för svaret på hennes fråga. Anledningen till frågan är att frågeställaren påträffat något enstaka fall där en person fortsätter att handha skolskjutsning trots att han enligt föräldraopinionen inte längre kan anses uppfylla de mycket höga säkerhetskrav som man anser sig ha rätt att ställa på dem som skjutsar skolbarn. Frågan ställdes till statsrådet Mogård, och den tar endast upp spörsmålet om det med hänsyn till elevernas säkerhet är lämpligt att personer i mycket hög ålder får ha hand om skolskjutsning. Jag vill betona att frågan enbart gäller skolskjutsar och inte får tolkas som ett ifrågasättande av äldre personers lämplighet som bilförare. Frågeställaren efterlyser alltså inte någon övre åldersgräns för rätten att köra bil utan ville genom sin fråga endast aktualisera betydelsen av att höga krav på lämplighet i form av aktsamhet, gott omdöme och körskicklighet bör ställas på alla som har ansvaret för skolskjutsning för att säkerheten skall bli så bra som möjligt. Jag tackar åter för svaret och hoppas att trafiksäkerhetsutredningen vid sina bedömningar även skall beakta det spörsmål som Gunnel Jonäng tagit upp i sin fråga.

Herr talman! Per Bergman har frågat mig om några åtgärder för att underlätta finansiering av fjärrvärmeanläggningar övervägs inom regeringen eller dess kansli. I propositionen om hushållning med energi i byggnader m.m. som förelades riksdagen våren 1977 anmälde jag frågan om finansiering av fjärrvärmeanläggningar mot bakgrund av vissa förslag i ämnet. Jag redovisade då att överläggningar mellan representanter för regeringskansliet och företrädare för riksbanken och berörda kreditinstitut hade visat att lånevillkoren kunde förbättras, framför allt genom att fjärrvärmelånens löptid förlängdes från då normala 10 å 15 år till 20 å 25 år. Kapitalmarknadens parter hade i sammanhanget uttalat en vilja att medverka till att klara finansieringsfrågorna för fjärrvärmeutbyggnad. Riksdagen hade ingen erinran mot redovisningen. Under sommaren 1977 genomförde bostadsdepartementet en undersökning i syfte att få ett underlag för att rätt kunna bedöma fjärrvärmekommunernas långfristiga lånebehov för investeringar under år 1977 i såväl produktionssom distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mot bakgrund bl.a. härav lämnade riksbanken under hösten 1977 tillstånd för två särskilda obligationslån för fjärrvärmefinansiering. De två kommunlåneinstituten Kommunkredit och Kommunlåneinstitutet emitterade i anledning härav obligationslån på vardera 80 milj.kr. Härutöver lämnade allmänna pensionsfonden direktlån till fjärrvärmeutbyggnad. Erfarenheterna av 1977 års långivning är goda. Kommunernas långfristiga lånebehov för fjärrvärmeutbyggnad detta år har efter vad jag har inhämtat kunnat tillgodoses. Även för år 1978 har bostadsdepartementet genomfört en undersökning motsvarande den som gjordes år 1977. Uppgifterna har legat till grund för riksbankens bedömning av 1978 års långfristiga lånebehov för nyinvesteringar i fjärrvärme. Riksbanken har också enligt vad jag har erfarit beviljat emissionstillstånd för Kommunkredit och Kommunlåneinstitutet på 125 milj.kr. vardera för 1978 års nyinvesteringar. Man kan vidare utgå från att allmänna pensionsfonden lämnar direktlån till fjärrvärmeutbyggnad även i år. Mot denna bakgrund finns det anledning att nu anta att även 1978 års fjärrvärmeinvesteringar kommer att kunna finansieras på ett tillfredsställande sätt. Av naturliga skäl har fjärrvärmeutbyggnaden i de tre storstadsområdena stor omfattning. Stockholm, Göteborg och Malmö intar även i finansiellt hänseende en särställning så till vida att dessa kommuner har möjlighet att efter tillstånd från riksbanken emittera obligationslån på den svenska kreditmarknaden. Enligt uppgift från riksbanken sker härvidlag ingen detaljreglering av de ändamål till vilka upplånade medel skall användas. Det är därför inte heller möjligt att utläsa hur mycket av beviljade emissionstillstånd som har avsett fjärrvärmeinvesteringar. Härav följer också att en begränsning av emissionstillstånd i förhållande till det totala lånebehov som storstadskommunerna har anmält inte kan påstås utgöra en begränsning riktad mot fjärrvärmeinvesteringar. Per Bergman har i sin fråga sagt att riksbankens prövning av ansökningar från kommuner att emittera obligationslån för fjärrvärmeutbyggnad uppges vara restriktiv. Jag har tidigare i mitt svar redogjort för de emissionstillstånd som riksbanken har medgivit för de båda kommunlåneinstituten. En kraftig ökning i förhållande till föregående år har medgivits. Några särskilda ansökningar om emissionstillstånd för fjärrvärmelån från någon av de tre storstadskommunerna föreligger enligt vad jag har inhämtat inte. Riksbankens prövning av ansökningar om obligationstillstånd från dessa kommuner är, som jag tidigare har framhållit, grundad på kommunernas ekonomi och totala investeringsbehov. Skulle dessa kommuner inom medgiven total upplåningsvolym vilja särskilja fjärrvärmefinansieringar och emittera speciella obligationslån för det ändamålet, skulle det enligt vad jag har inhämtat inte möta något hinder från riksbankens sida. Sammanfattningsvis vill jag som svar på Per Bergmans fråga säga att den av regeringen i propositionen 1976/77:107 anmälda ordningen i allt väsentligt synes ha fungerat väl. Någon anledning att nu överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa tillgången på krediter för fjärrvärmefinansieringen finns alltså inte. Som jag i annat sammanhang har uttalat finns det dock anledning att följa utvecklingen på området. Om svårigheter i fortsättningen skulle möta vid kreditgivningen får åtgärder övervägas för att säkra finansieringen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var både krångligt och tråkigt att få. Det förvånar mig mycket att man på departementet blottar en så total okunnighet om den verklighet man har att handlägga. När riksdagen behandlade den här frågan för ett år sedan hade vi en reservation till det förslag som utskottet ställde sig bakom och som var propositionens. Vi sade då att den av regeringen presenterade lösningen — det är den vi nu talar om — torde innebära antingen att krediter inte kan ställas till förfogande på avsett sätt eller att den kommunala kreditmarknaden i övrigt begränsas i motsvarande mån. Vi har fått rätt på den punkten. Man har stora svårigheter i storstäderna. Jag har kontakt raed en stad som ibland kallas stor och som sedan lång tid tillbaka försökt att få till stånd en belåning för sin fjärrvärmeutbyggnad. Man har sprungit i trapporna hos riksbanken och fått avvisande besked. Så sent som för någon månad sedan var man uppe i bostadsdepartementet — det torde alltså inte vara obekant för departementet att sådana här svårigheter föreligger — och fick då beskedet att departementet tycker precis som riksbanken; på den punkten finns det ingen skillnad. Mot denna bakgrund är jag förvånad över departementschefens svar. I diskussionen i denna fråga för ett år sedan fick vi av departementschefen veta följande: ”I regeringen har vi alltså inte nöjt oss med att redovisa en ordning på kapitalmarknaden som vi tror på. Vi har också markerat att vi, om det blir nödvändigt, skall ta till vidare åtgärder. Jag vill i sammanhanget också nämna, att den utökning av fjärrvärmefinansieringen som vi räknar med skall bli följden av den här ordningen inte får gå direkt som en minuspost på övrig kommunal upplåning. Det vore ju inte rimligt. Här får man räkna med att resurserna tas från kapitalmarknaden i dess helhet på lämpligt sätt.” Det vore roligt om statsrådet ville gå upp på riksbanken och säga till dem som där handlägger dessa ärenden precis det som statsrådet sade i debatten här i kammaren för ett år sedan. Då skulle säkerligen Göteborgs stad, som det är fråga om, också lägga in den formella ansökan om emissionstillstånd; man har saknat anledning att gå in med den sista handlingen, eftersom man vid förberedande diskussioner blivit avvisad även av bostadsdepartementet.

Herr talman! Per Bergman tar upp frågor som gäller Göteborgs fjärrvärmeinvesteringar, och jag kan förstå det; det ligger väl närmast till. Jag vill då bara konstatera att överläggningar enligt vad jag har mig bekant fortfarande pågår mellan Göteborgs kommun och riksbanken. Jag vill naturligtvis inte här i övrigt kommentera enskilda kommuners planering av ekonomi och finansiering. Per Bergman säger också att riksbanken är restriktiv vid beviljande av fjärrvärmelån men kan inte anföra något belägg för detta. Storstadskommunerna befinner sig, som jag sade i mitt svar, i en annan situation än övriga kommuner genom att de själva kan emittera obligationer. Här kan det naturligtvis i den kommunala debatten uppstå oklarheter om vilken del som skall avse fjärrvärmeinvesteringar. Om man vill undgå dessa oklarheter kan man ju redan från början tala med riksbanken och begära särskilda villkor just för de obligationer som avser fjärrvärmeinvesteringar.
Herr talman! Självfallet skall vi inte här behandla enskilda ärenden. Det var olyckligt att jag sade namnet på den stad det gäller, även om säkert alla ändå hade begripit vilken jag menade. Självfallet kommer de ansvariga i Göteborg inte att ge sig, de är envetna. De har nu i ett halvt år sprungit hos riksbanken och tjatat för att få utrymme för den här finansieringen. De har också varit på bostadsdepartementet — så sent som den 7 mars 1978. På bostadsdepartementet borde man alltså inte vara okunnig om att kommunen förgäves försökt få myndigheterna att gå med på att man tar upp obligationslån för att finansiera en fjärrvärmeutbyggnad i Göteborgs stad. Det är den verklighet som föreligger. Att försöka skyla över detta med att säga att det inte finns någon formell ansökan om emissions tillstånd, det är ju att inte vilja se den praktiska verkligheten. Jag vore väldigt glad, om departementschefen ville för riksbanken upprepa vad hon sade för ett år sedan. Eller är det andra signaler i dag? Skall man inte förverkliga de förslag som man så stolt gick ut med för ett år sedan?
Herr talman! Jag upprepar att enligt vad jag erfarit har inte Göteborgs kommun hos riksbanken begärt att få emittera obligationer som just avser fjärrvärmeinvesteringar. Vidare framgår det väl av mitt svar att regeringen inte bara har tänkt satsa, utan verkligen satsar på att vi skall klara fjärrvärmeuvvecklingen. Och till oss har det inte kommit några signaler som tyder på att pengar inte går att ordna. Jag vill också peka på de övriga stora pengar som regeringen satsar på fjärrvärme både via bostadslån och via energilån. Vi beräknar att den delen för ett år uppgår till 200 å 300 milj.kr.
Herr talman! Det här är ju bara en upprepning av påståenden. Men departementschefen har folk vid sin sida som säkerligen har deltagit i de samtal som vi här talar om. Det är förbluffande att det är obekant för departementschefen att man i en stor stad under mycket lång tid har sökt få finansiera sin fjärrvärmeutbyggnad. Departementschefen säger att långivningen är en lyckad lösning på någonting som man har försökt arrangera för ett år sedan. Nej, det är ett kapitalt misslyckande. Att Kommunkredit har gått ut med obligationslån på 80 milj.kr. vid två tillfällen är ju en liten droppe i havet jämfört med det behov som föreligger. I en stor kommun finns i dag ett behov av att finansiera en fjärrvärmeutbyggnad även ur arbetsmarknadssynpunkt, men man har mötts med kalla handen i bostadsdepartementet. Det är den verklighet man har att syssla med, inte något slags idyll som tydligen råder på annat håll.
Herr talman! Av naturliga skäl kan jag inte röja detaljer i samtal vare sig mellan en kommun och bostadsdepartementet eller mellan en kommun och riksbanken, även om jag känner till dem. Men jag vill än en gång upprepa det jag tycker är det viktiga här, nämligen att samtalen mellan Göteborgs kommun och riksbanken fortsätter.
Herr talman! Jag skall inte heller röja några samtal, men jag kan läsa ur en handling som är registrerad som offentlig i Göteborgs kommun. Där skriver direktören för energiverket, som var med uppe på bostadsdepartementet den 7 mars, att bostadsdepartementet har full förståelse för riksbankens synsätt att Göteborgs kommuns behov av lånemedel för fjärrvärmeutbyggnad 1978 är beaktat vid den tilldelning av lånemedel som kommunen fått av riksbanken för detta år. Det står i klar motsats till vad statsrådet sade i debatten i den här frågan för ett år sedan.

Herr talman! Karl Hallgren har frågat mig om jag är beredd att undersöka om ett av honom namngivet företag erhållit statsbidrag på felaktiga grunder och, om så är fallet, om jag är beredd att vidta erforderliga åtgärder. Bakgrunden till Karl Hallgrens fråga är att en länsarbetsnämnd medgivit ett företag att under tre månader sysselsätta åtta ungdomar med stuveriarbete i form av enskilt beredskapsarbete. Av regeringsformen framgår att riksdagsledamot får framställa interpellation eller fråga till statsråd i angelägenhet som angår dennes tjänsteutövning. I förarbetena till regeringsformen anförde dåvarande departementschefen bl.a. att andra myndigheters agerande inte får göras till en huvudsak vare sig i själva spörsmålet eller i den efterföljande debatten. Karl Hallgren har i sin fråga tagit upp en enskild länsarbetsnämnds agerande, och som Karl Hallgren säkert vet utövas tillsynen över länsarbetsnämnderna av arbetsmarknadsstyrelsen. Som framgått av vad jag anfört anser jag mig förhindrad av grundlagen att närmare diskutera det fall Karl Hallgren har tagit upp, men jag vill ändå ge några allmänna kommentarer. Enskilda beredskapsarbeten kan ordnas för ungdomar under 20 år i syfte att ge dem arbetslivserfarenhet och därmed öka möjligheterna till ett arbete. En förutsättning för att ett beredskapsarbete skall få anordnas är att länsarbetsnämnden samråder med berörd facklig organisation innan beslut fattas. Detta samråd syftar till att klarlägga bl.a. att det inte är fråga om s.k. normal rekrytering och att avtalsenliga förmåner utgår till de ungdomar som är aktuella. I alla de fall — inkl. det Karl Hallgren åsyftar — som bidrag har beviljats har ett sådant samråd ägt rum. Jag har inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder för att ändra detta tillvägagångssätt.

Herr talman! Jag skall först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag vill inledningsvis klart deklarera att jag inte anser det på något vis olämpligt eller felaktigt att enskilda företag anställer ungdomar såsom stuveriarbetare. Det är således inte det problemet rör sig om. Frågan är huruvida ett stuveribolag har informerat länsarbetsnämnden på ett sådant sätt att nämnden fattat ett felaktigt beslut. Fördelningen av arbetstillfällen i de svenska hamnarna är ju något speciellt. I regel går denna fördelning till på så sätt att man först tar ut den fast anställda personalen. Den delen av arbetsstyrkan har arbetsköparen nämligen ett större ansvar för, dvs. om dessa arbetare inte erhåller något arbete måste stuveribolaget utge ersättning i någon form även under den tid de går sysslolösa. Dessutom finns nära nog alltid en s.k. extrakår. Mot dessa arbetare har arbetsköparen inget som helst ansvar. Finns det inget arbete, utgår heller ingen ersättning. Det är således en billig arbetskraftsreserv, som alltid står till förfogande beredd att hoppa in när arbete bjuds. I det aktuella fallet har arbetsköparen sett en möjlighet att utnyttja ungdomar såsom reservarbetskraft och att få samhället att betala en del av lönen, dvs. 15 kr. per timme. Man har fått länsarbetsnämnden att gå med på anställning av åtta ungdomar under 20 år såsom stuveriarbetare. Den extra arbetsstyrkan har på det sättet ställts åt sidan och blivit utan arbete i motsvarande grad. Arbetsköparen har i detta fall uppmanat dessa extra stuveriarbetare att söka andra arbeten. Det framgår klart av företagets agerande i detta fall att man anser det förmånligare att på samhällets bekostnad i olika omgångar anställa ungdomar i stället för de tidigare extra stuveriarbetarna. I de anvisningar som finns för anställningar i beredskapsarbete står klart utskrivet: ”Beredskapsarbetena syftar till att ge sysselsättning utöver vad som eljest skulle komma till stånd. Det är också angeläget att arbetena i största möjliga utsträckning leder till mera stadigvarande anställning eller yrkesutbildning.” Inget av dessa krav uppfylls i det aktuella fallet. Det har inte inneburit sysselsättning utöver den tidigare, och ingen av de ungdomar som i dag arbetar i hamnen kommer att få fast anställning. Handlandet har styrts helt och hållet av krasst ekonomiskt tänkande. Nu säger arbetsmarknadsministern att han har inte för avsikt att vidta några åtgärder, trots att det skett en felaktig tillämpning, enligt mitt sätt att se. Det är inte länsarbetsnämnden som har gjort fel, den har informerats fel, och nu har bolaget gått in med en ny ansökan avseende ytterligare nio ungdomar. Då blir ytterligare nio extra stuveriarbetare utan arbete. Nog finns det väl skäl för att finna det allvarligt när arbetsmarknadsministern inte anser att det är värt att vidta några åtgärder mot detta.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rädda sysselsättningen i Vrena. Holmens Bruk AB sysselsätter i dag ca 200 personer i boardfabriken i att rädda sysselsättningen i Vrena att rädda sysselsättningen i Vrena Vrena, Nyköpings kommun. Som Per Westerberg nämner i sin fråga överväger bolaget att lägga ner denna tillverkning. Bolaget har ansökt om lokaliseringsstöd för att uppföra en mineralullsfabrik. Ärendet bereds f.n. inom industridepartementet. För att lokaliseringsstödet skall kunna bevaras, som ett verksamt regionalpolitiskt instrument, måste det användas på de orter som är i störst behov av det. Nyköpings och Oxelösunds kommuner måste betraktas som en arbetsmarknad. Ingendera kommunen ingår i stödområdet eller den s.k. grå zonen. Nyköpings kommun har vissa sysselsättningsproblem. Oxelösunds Järnverk svarar för en avgörande del av sysselsättningen i Oxelösund. Enligt vad jag har erfarit avser Svenskt Stål AB att under juni månad redovisa en strukturplan, som berör bl.a. Oxelösunds Järnverk. Denna plans sysselsättningseffekter måste beaktas i bedömningen av frågan om lokaliseringsstöd bör kunna utgå i Nyköpings kommun.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Som industriministern säkert känner till, är sysselsättningsläget inom Södermanland ganska tryckt f. n. Under det senaste halvåret har arbetslösheten stigit mycket snabbt, från 2,1 till 3,5 96 enligt statistiska centralbyrån. Det innebär att Södermanland i dag, med undantag för Norrbotten, har den högsta arbetslöshetssiffran i landet. Detta inger självfallet för oss sörmlänningar åtskillig oro. Efter nedläggningen av Strands konfektionsfabrik i Katrineholm har vi fått erfara att det utfärdats en hel del andra varsel som kan följas av nya permitteringar. Flygflottiljen F 11 i Nyköping är ännu inte nedlagd, inte heller slakteriet, för vilket nedläggning har aviserats. Oxelösunds Järnverk har meddelat att det varit aktuellt att göra ganska betydande permitteringar. Vidare har vi på kort avstånd Järnförädling, Nyby Bruk m.fl. företag som kan komma att spä på arbetslösheten inom regionen högst väsentligt. I ett läge med en redan nu utomordentligt hög arbetslöshet inom området skall man alltså nu avgöra frågan om någon form av lokaliseringslån till Holmens Bruk för dess anläggningar i Vrena.

Det är, tycker jag, till föga tröst i Vrena att få höra att det är socialt mer lämpligt att lägga ner boardtillverkningen där. Holmens Bruk har självt förklarat sig villigt att satsa för att lägga om tillverkningen där till någon form av mineralull. Man har sonderat möjligheterna att få låna pengar och har redan i dag fått lånelöften från Skandia om 3,4 miljoner och Investeringsbanken om 10 milj.kr. För att kunna klara sina övriga investeringsåligganden inom koncernen behöver man någon form av lokaliseringslån på 26,6 milj.kr. till investeringarna i Vrena. Det är alltså fråga om ombyggnad för att klara sysselsättningen i ett område som redan i dag har utomordentlig hög arbetslöshet, vilken kan förväntas öka i framtiden. Det är lån med förhållandevis hög ränta som det finns all anledning, tycker jag, att av sociala skäl bevilja redan nu. Jag anser att man inte behöver invänta eventuella permitteringar i Oxelösund.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om regeringen är beredd att tillskjuta ytterligare investeringsmedel till Svenskt Stål AB, och om jag avser att verka för att riksdagsbeslutet om 2 300 jobb skall ingå i SSAB:s planering. Under våren 1974 godkände riksdagen riktlinjer för finansieringen av ett nytt statligt stålverk i Luleå, Stålverk 80. I full drift skulle Stålverk 80 sysselsätta 2300 personer. I juni 1976 fattade riksdagen beslut om ett modifierat Stålverk 80-projekt, varvid målsättningen var att bygga ut ett metallurgiskt centrum i Luleå, i första hand anpassat till svensk stålindustris behov, med en sysselsättningseffekt på 2 300 personer. Handelsstålsutredningen tillsattes i februari 1976 på initiativ av stålbranschrådet för att bl.a. bedöma effekterna på övrig svensk stålindustri av Stålverk 80-projektet. I oktober 1976 beslöt NJA:s styrelse att ställa utbyggandet av Stålverk 80 på framtiden. Handelsstålsutredningen fick till följd härav ändrade direktiv. Vid ett sammanträde i november 1976 i stålbranschrådet fastslogs sålunda att det för utredningens del inte längre var aktuellt att bedöma nämnda effekter. Omedelbart efter det att handelsstålsutredningens betänkande hade presenterats började de tre stora handelsstålverken överlägga om bildandet av ett gemensamt handelsstålföretag. I januari 1978 avlämnade regeringen propositionen 1977/78:87 om statligt engagemang inom handelsstålsindustrin, där regeringen föreslog att staten skulle medverka vid bildandet av ett handelsstålbolag. Riksdagen beslöt som bekant i april månad att godkänna förslaget. Bolaget, SSAB — Svenskt Stål AB — utreder nu under medverkan av de anställda frågorna om en ny inriktning av verksamheten och om genomförande av de ändringar som behövs. Strukturutredningen, SSAB 82, kommer att presenteras om några veckor. Vad först gäller frågan om sysselsättningen i Luleå är det ännu för tidigt att ha någon uppfattning om personalkonsekvenserna i SSAB:s strukturplan. Jag kan bara försäkra att sysselsättningsfrågorna skall ägnas största uppmärksamhet även i fortsättningen. Det måste dock stå helt klart för envar att någon grund för fasthållande av sysselsättningsnivån enligt planerna för Stålverk 80 inte längre föreligger inom SSAB:s ram. Från samhällets sida görs dock kontinuerligt stora ansträngningar för att förbättra sysselsättningsläget i Norrbotten. Innan strukturplanen föreligger finns inte heller någon möjlighet att bedöma om ytterligare statliga investeringsmedel behövs. Dessutom vill jag betona att rekonstruktionslån till SSAB kommer att beviljas endast under förutsättning att bolaget genomför strukturförändringar i samråd med de utanför stående handelsstålverken. Detta samråd, som sker under ledning av en särskild opartisk ordförande — Arne Geijer — pågår f. n. Att i dag diskutera frågan om ytterligare investeringsmedel till SSAB förefaller mot denna bakgrund föga meningsfullt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till att jag framställde min fråga var, som också nämndes här, de strukturförändringar som är på gång inom den svenska handefsstålsindustrin. Dessa förändringar kommer med all säkerhet att på många sätt påverka berörda orter — Luleå, Oxelösund och Borlänge — inte minst på sysselsättningssidan. Osäkerheten om hur det skall gå med jobben i framtiden har präglat debatten i massmedia under våren, och kanske framför allt under den allra senaste tiden, när man där har behandlat stålets framtid i Sverige. Man har frågat: Vad händer med företagen? Var skall det investeras, och i vilken utsträckning skall det ske? Det är sådana frågor som ställs. Vi fick bl.a. i TV i går kväll se hur framtiden kommer att se ut — eller i varje fall ett försök att skissera framtiden. För Luleås del har det talats om att mellan 500 och upp till 1500 man riskerar att mista sina arbeten. Det är klart att det i sådana skriverier och spekulationer förekommer uppgifter som det vore viktigt att få bekräftade, så att vi fick veta hur man på regeringens sida ser på utvecklingen, framför allt kanske för Luleås del. I det svar som jag här har fått av industriministern sägs det: ”I oktober 1976 beslöt NJA:s styrelse att ställa utbyggandet av Stålverk 80 på framtiden.” Men i samma styrelsebeslut talades det faktiskt om en utbyggnad i tre etapper. Först skulle det ske en rekonstruktion, därefter en utbyggnad av valsverkskapaciteten och slutligen en metallurgisk utbyggnad i Luleå. Det framgår inte vare sig av svaret eller av de diskussioner eller skriverier som förekommit i massmedia att de sakerna ingick i SSAB:s planering, men det är viktigt att slå fast att styrelsen tog det beslutet. Vidare sägs det i svaret: ”Från samhällets sida görs dock kontinuerligt stora ansträngningar för att förbättra sysselsättningsläget i Norrbotten.” Det är förmodligen många människor i länet som frågar vad regeringen och majoriteten i denna kammare egentligen menar med att stora ansträngningar görs. Det är ju inte så länge sedan man höll inne med 100 miljoner, som enligt socialdemokraternas förslag hade inneburit att 350 man hade fått behålla sina arbeten vid LKAB. Och senast i slutet av förra veckan vägrade den borgerliga regeringen i denna kammare att acceptera vårt förslag att rusta upp malmbanans södra omlopp. Det är inte att undra på att osäkerheten om framtiden sprider sig. Och vad angår påståendet att stora ansträngningar görs för att förbättra sysselsättningsläget så har i varje fall norrbottningarna inte fått någon känning av dem. Hur är det egentligen med NJA:s utveckling? Statsrådet har vid ett otal tillfällen under våren talat om att NJA skall byggas ut. Det skall bl.a. byggas ut ett metallurgiskt centrum. Vad innebär då ordet metallurgiskt centrum?
Herr talman! När vi här i kammaren diskuterar Norrbottensfrågorna — och det sker ju ganska ofta — får jag ibland en känsla av att sinnet för proportioner på något sätt har gått förlorat i den debatten. Det är ju inte så länge sedan regeringen gav besked om en mångmiljonerinvestering i Karlsborg, som tryggar utvecklingen i skogsindustrin i Norrbotten. Vi har också givit besked om ett utvecklingsprogram — visserligen för detta år, men vi har också utfäst oss att diskutera fortsättningen — när det gäller LKAB. Och vi har som en av de första näringspolitiska åtgärderna i denna regerings regi rekonstruerat NJA. Det har alltså gjorts och görs alltjämt mycket stora insatser för Norrbotten. Mot den bakgrunden förefaller det mig som om man hade förlorat sinnet för proportioner, när man som Sten-Ove Sundström här gjorde ifrågasätter vad som menas med stora ansträngningar. Det har aldrig någonsin i det här landet gjorts så stora ansträngningar i något län för att slå vakt om och utveckla sysselsättningen som denna regering har gjort och fortlöpande gör i Norrbotten. NJA kommer som en del av SSAB, det kan jag försäkra Sten-Ove Sundström, att få en utveckling som tryggar dess fortbestånd och dess möjligheter att ge de anställda en trygg sysselsättning.
Herr talman! Statsrådet säger att vi ofta diskuterar Norrbottensfrågor här i kammaren, och det är riktigt. Det har även från regeringens sida ibland tagits upp en del Norrbottensfrågor. Men man får ju sätta allt i relation till behovet. Det finns över 20 000 människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i Norrbotten och vi har massvis med problem. Men faktum är ju att alla förslag vi socialdemokrater har framlagt på det näringspolitiska området har avslagits av denna kammare och nonchalerats av regeringen. Det gäller 350 man vid LKAB. Det gäller upprustning av Malmbanan. Vi måste få en bekräftelse av vad löftena från regeringen egentligen är värda. Nils Åsling undviker gång på gång att svara på frågor om det — det finns alltså ingen inriktning nu. Om jag skall döma av svaret så innebär det att man egentligen inte har någon vilja att följa upp de löften statsrådet vid otaliga debatter och diskussioner, bl.a. i lokalradion, har gett beträffande NJA:s utveckling. Vad är ett metallurgiskt centrum? Är det vad statsrådet sade för ungefär ett år sedan i lokalradion? Innebär det en utbyggnad av metallurgiska forskningsstationen? Innebär det en utbyggnad av valsverket? Innebär det någon förädling så att man kan få spridningseffekter från företaget? Det är väsentligt att få detta bekräftat. Väntar man nu från regeringens sida endast på att SSAB skall styra utvecklingen? Har man någon politisk vilja när det gäller de tusentals människor i hela landet som drabbas av förändringen inom handelsstålsindustrin? Har man någon politisk vilja att styra detta? Avvaktar man bara att SSAB:s ledning skall slå fast direktiven och klubbar sedan? Detta är viktiga frågor. O.K., många Norrbottensfrågor tas upp — det instämmer vi i — men det finns inget län i detta land som har så stora problem och som behöver så snabb hjälp. Det brådskar!